Herr talman! I dag skall vi behandla trafiksäkerheten. Det innebär också, och det förvånar nog de flesta, miljöpartiets förslag om ökad trafiksäkerhet i form av att fler, inte färre, avoch påfarter skall kunna anordnas på motorvägsdelen av E 6-an. Dessutom skall cyklister tillåtas att färdas trots enkelriktning. Och självaste kommunistpartiledaren har förslag om att trafiksäkerheten kan öka om avgifterna för stillastående bilar höjs. Med andra ord skulle begränsningstaket för felparkeringsavgifter tas bort. Det är möjligen inte särskilt lätt att vinna massornas gillande med sådana trafiksäkerhetsreformer. Något som vi i folkpartiet anser vara viktigt för trafiksäkerheten och som vi upplever att människor stöder är att rattfylleriet minskar. Men den saken behandlas tyvärr inte. Vägtrafiken skördar allt fler offer. Jag kan inte låta bli att nämna att många av dessa olyckor, kanske bortemot en tredjedel, faktiskt kan hänföras just till rattfylleri. Dessutom ökar rattfylleriolyckorna -- en i sanning skrämmande situation. Vi får aldrig glömma hur fruktansvärt sådant här är för dem som drabbas. Utvecklingen under 1980 talet är tragisk. 1988 dödades och skadades över 23 000 personer, och det var 4 000 fler än under 1981. Vi är nu tillbaka på de nivåer som gällde vid högertrafikreformens genomförande 1967. Antalet singelolyckor ökar mest. En del av, men långtifrån hela, olycksutvecklingen förklaras naturligtvis av den ökade trafiken. Som politiker har vi därför ett ansvar att vända denna utveckling, och jag är övertygad om att det går att åstadkomma det. Vi som lagstiftare men också de ideella organisationerna och många enskilda människors engagemang spelar tillsammans en viktig roll. Det visar också erfarenheterna. En rad beslut alltsedan högertrafikomläggningen och framåt har skapat förutsättningar för en lugnare och säkrare trafik. I det sammanhanget kan nämnas ständiga skärpningar av bilbältesreglerna, halvljuslagen, hjälmlagen avseende mopedister, fartgränser och olika andra förslag. Under lång tid gick också utvecklingen åt rätt håll, trots en ökande trafik. Men när trafiken blir brutalare ökar kraven på allt hårdare motåtgärder och restriktioner. De går ut över alla dem som kör lagenligt och framför allt över dem som är beroende av bilen. Vi i folkpartiet hävdar därför att trafiksäkerheten och disciplinen måste förbättras också för att säkerställa att bilen i framtiden kan spela rollen som vårt främsta kommunikationsmedel. Här ges det inget utrymme för bilfientlighet. Då man utnyttjar bilen har man ju möjlighet att välja tid, väg och mål för resandet. För ett liberalt parti som folkpartiet är det en självklarhet att vi skall slå vakt om denna livskvalitet. Det finns därför ytterligare dimensioner i sökandet efter att öka säkerheten i trafiken. Enligt vår uppfattning erfordras det egentligen en kraftsamling när det gäller att uppnå trafiksäkerhet. Det görs mycket nu, men uppenbarligen är det inte nog. En krisplan i syfte att förhindra trafikolyckor måste innefatta åtgärder på både lång och kort sikt. Dit hör investeringar i järnvägar för att i fråga om kommunikationerna mellan trafiktäta regioner kunna erbjuda ett gott alternativ till vägtransporter. Dessutom gäller det utbyggnaden av kringfartsleder -- något som miljöpartiet och kommunistpartiet har motarbetat, fastän sådana här leder är bra för en säkrare trafik i städerna. Omkörningsfiler, planskilda korsningar och separerade cykelbanor har också stor betydelse när det gäller att minska antalet olyckor. Som vi ser detta handlar det egentligen om ett brett program, som borde innefatta en rad punkter.

Dessutom måste trafiksäkerhetens flaskhalsar så att säga byggas bort. Men, herr talman, riksdagens arbetsformer är sådana att vad vi i dag har fått oss förelagt är en s.k. motionsslakt -- ett ''uppsamlings-heat'' för att inte störa den sittande regeringen. Så skall goda och dåliga förslag buntas ihop och avslås -- rakt av. Därför kommer inte alla de förslag som jag nyss nämnde, och som säkert många kan hålla med om har med ämnet trafiksäkerhet att göra, ens en gång upp till behandling. Vissa har ryckts loss och behandlats tidigare. Andra kommer längre fram. Märkligt nog är inte heller trafiksäkerhetsrådets handlingsplan för de närmaste åren, Trafiksäkerhetsprogram 1990, något som formellt har med denna debatt att göra. Inför behandlingen i utskottet inbjöd vi dock trafiksäkerhetsverket, och vi tolkar det nog så att många av de förslag som vi i folkpartiet väckt fick stöd av verket, exempelvis en ombyggnad av 125 mil av dagens tvåfiliga vägar för att nå omkörningsmöjligheter på ett säkrare sätt. Det räddar 137 liv varje år. Men man kan också undra om inte även en socialdemokratisk riksdagsman borde fråga sig hur den socialdemokratiska regeringen behandlar både betydligt billigare och mindre kontroversiella insatser. Några exempel på dessa, enligt expertisen mest kostnadseffektiva och små, men olycksbesparande åtgärder, är införandet av obligatoriskt högt placerat bromsljus eller underkörningsskydd på lastfordon. Men den tröttkörda socialdemokratiska regeringen tar inte tag i dessa frågor heller. Ett ämne som med riksdagsordningen hamnar under trafiksäkerhet är frågorna om fordonsbuller. Det skall bli intressant att se hur socialdemokraterna hanterar detta. För mindre än en månad sedan beslöt nämligen ett enigt jordbruksutskott, på initiativ av folkpartiet, att av den socialdemokratiska regeringen och mot dess vilja beställa en samlad aktionsplan mot buller. Däri ingår också skärpta bullerkrav på motorcyklar och system för kontroll av fordon och deras buller både i produktion och i trafik. Men när nu dessa frågor kommer upp här fullföljer inte socialdemokraterna den framsynta inställningen utan i stället den hårda avslagslinjen. Ett gott skäl för vår del att yrka bifall till reservation nr 23. Herr talman! Slutligen vill jag påminna om att de flesta människor är nöjda med Svensk Bilprovnings kvalitet, och något utbrett missnöje finns inte. Ändå menar många bilägare att väntetiderna på besiktningar kunde vara kortare och öppethållandet längre. Det finns då skäl att ifrågasätta om vi skall ha monopol på bilprovning i vårt land. Jag instämmer i den gemensamma reservation som folkpartiet och moderaterna har. Rent generellt gäller ju att monopol av olika slag kan medföra sämre service och högre priser än om konkurrens finns. Om man hade provplatser med olika huvudmän, vilket man faktiskt har i t.ex. Västtyskland, skulle bl.a. väntetiderna kunna förkortas och bilägarna få bilprovningarna utförda på närmare håll. Förslag bör därför komma från regeringen om att släppa fram konkurrens på detta område. Svensk Bilprovning och andra skulle kunna agera inom ramen för de bestämmelser vi har om obligatorisk fordonsbesiktning. Med utgångspunkt från detta vill jag yrka bifall till reservation nr 26. Herr talman! Folkpartiet står naturligtvis även bakom de övariga reservationer som vi avgivit men avstår med hänsyn till kammarens arbetsbörda från att yrka bifall till dessa.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla rubriceras Trafiksäkerhet och trafikföreskrifter m.m., kanske med betoning på det sista. Det är en mängd detaljfrågor som tas upp inom detta område, och det visar vilket stort engagemang som riksdagsledamöterna har när de väcker motioner under rubriken Trafiksäkerhet. Enstaka motioner kanske kan ses som små och betydelselösa i sammanhanget, men förhoppningsvis kan de här frågorna i slutändan ge en bättre trafiksäkerhet på våra vägar. Jag kommer att i mitt anförande ta upp två av dessa områden. Det gäller dels hastighetsbegränsningarna, dels skolskjutsarna. Hastighetsbegränsningarna infördes en gång i världen av trafiksäkerhetsskäl, och de gäller naturligtvis fortfarande. På senare år har dock även miljöskäl kommit med i debatten om vilken hastighet som skall vara den högsta tillåtna på våra vägar. Sänkningen av maximalhastigheten på vissa av våra vägar under sommarmånaderna 1989 visar att man får ett mindre antal olyckor när man sätter en lägre maximal hastighet. Detta är det färskaste beviset på hastighetens inverkan på olycksfrekvensen. Men även miljöskälen talar, som jag sade tidigare, för en sänkt hastighet. Miljöskälen talar också för åtgärder som ger en jämn trafikrytm. Det är bevisat att ryckig körning ger mer utsläpp av miljöfarliga ämnen. Centerpartiet har i en motion föreslagit att maximal tillåten hastighet sänks från 110 km/tim till Norrlandslänen. Motivet för detta är att det finns ett klart samband mellan hastighet och utsläpp av skadliga ämnen. I bl.a. en utredning som naturvårdsverket presenterade 1987 och klart bevisas detta samband. Vi säger också att hastighetsbegränsningarna fortlöpande bör prövas ur miljösynpunkt. Bl.a. kommer ny teknik och avgasrening att slå igenom i de bilar som trafikerar våra vägar längre fram i tiden. Tekniken har i dag många möjligheter att göra bilismen miljövänligare; det gäller bara att låta dem komma till praktisk användning. Vi tycker därför att det finns skäl för en fortlöpande prövning av detta. Trafiksäkerhetsverket har i en rapport som överlämnats till regeringen i år föreslagit förändringar i nuvarande bestämmelser om hastighetsbegränsning som i stort sett överensstämmer med de förslag som vi har fört fram i den här motionen. Frågan bereds nu, som det står i betänkandet, i regeringskansliet. Vi tycker att det vore lämpligt och bra att bifalla vår reservation nr 2 i detta avseende och inte säga som man gör i betänkandet att motionen därmed skulle vara besvarad. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 2. Så till det andra området som jag tänkte beröra. Det gäller skolskjutsningen. Varje dag under läsåret transporteras ungefär 300 000 elever med skolskjuts. En tredjedel av dem åker i speciella fordon avsedda enbart för skolskjutsning. Resten, två tredjedelar, åker i ordinarie buss i linjetrafik. Vi i centerpartiet menar att ambitionen skall vara att skolbarnen skall ha sittplatser i skolbussarna. Jag kan tillägga att detta särskilt gäller landsvägstransporter där hastigheterna är högre och där också faran är större vid olyckor eller kraftiga inbromsningar och liknande. Utskottets majoritet har sagt att man ''vill understryka att det är angeläget att alla barn erbjuds sittplatser vid skolskjutsning i buss''. Från centerns sida tycker vi att man skulle gå ett steg längre och tillstyrka de krav som vi framför i vår motion. Ytterligare en fråga som gäller skolskjutsar är huruvida det skall vara tillåtet eller inte att köra om en stillastående skolbuss som håller på att släppa av eller ta på skolelever. Vi tycker att det finns många skäl som talar för ett omkörningsförbud när en skolbuss står stilla på det här sättet. Det gäller naturligtvis inte om det finns en särskild plats, en särskild bussficka där man åker av den egentliga vägbanan för att klara av detta. Utskottsmajoriteten avslår detta med motiveringen att det skulle skapa en falsk säkerhet hos skolbarnen. En säkerhet som inte finns på samma sätt när de åker med andra fordon. Det är en väsentlig skillnad på att gå av en stor buss och efter det korsa vägbanan -- man måste gå ut i vägbanan bakom en stor buss för att se om vägbanan är fri eller om det kommer en annan bil -- och att kliva ur en personbil. Detta gäller även om skolbarnen är små. Man har en helt annan möjlighet att se om det kommer någon bil eller inte, innan man kliver ut i vägbanan. Jag tror alltså inte att det anförda skälet är tillräckligt hållbart för att man med hänvisning till det skall kunna avfärda våra krav. Herr talman! Vi tycker att det är viktigt för skolbarnens säkerhet att införa en stopplikt i anslutning till stillastående skolskjutsar. Med detta vill jag yrka bifall till vår reservation nr 2. I övrigt står vi naturligtvis bakom de reservationer som har centernamn bland reservanterna.

Herr talman! Eftersom Viola Claesson beklagligtvis är sjuk skall jag ta upp några av de synpunkter som vänsterpartiet har på detta betänkande. Jag vill först konstatera att betänkandet handlar om olika förslag med syfte att höja trafiksäkerheten. Förslagen är definitivt inte heltäckande, utan det är i mina och de flestas ögon bara detaljförslag på små förbättringar, i vissa fall små försämringar, inom det existerande trafiksystemet. Den i mina ögon bästa åtgärden för att allmänt höja trafiksäkerheten är att få till stånd en fungerande och väl utbyggd kollektivtrafik för att därmed minska behovet av privatbilismen. I dagens läge är det mycket svårt att genomföra förändringar för bilister utan att samtidigt hårt och konsekvent driva kravet på en bättre anpassad kollektivtrafik. Jag tror att det är en av de viktigaste åtgärderna för att höja trafiksäkerheten. Och det skall då särskilt gälla spårbunden trafik. Jag vill inledningsvis poängtera att de mål för trafiksäkerheten som ställs upp i detta betänkande och i andra sammanhang där trafiksäkerheten behandlas, nämligen att minska antalet dödade och skadade i trafiken samt att skyddet för oskyddade trafikanter -- särskilt barn -- skall förbättras, är mycket allmängiltiga och självklara för vänsterpartiet, och jag har svårt att tro att något parti inte ställer sig bakom dem. Betänkandet har ändå i vissa avseenden fört en del av frågorna framåt. För att förverkliga en förbättring av trafiksäkerheten borde man enligt min uppfattning i högre grad ha tagit till vara de förslag som har förts fram i motioner från vänsterpartiet och i vissa fall från andra partier. De frågor som jag här särskilt vill ta upp gäller hastighetsgränser. Det är min och vänsterpartiets uppfattning att det, till dess att vi har mer miljövänliga bilar, är nödvändigt att farterna sänks. Vi vet att de hastighetsgränser som vi har i dag överskrids i väldig stor utsträckning på våra vägar runt om i landet. Inte bara av miljöhänsyn utan även av trafiksäkerhetsskäl är det alltså nödvändigt att sänka hastigheten generellt. Detta tas upp i reservation nr 2 från vårt parti. Man har i betänkandet beskrivit hur användningen av mobiltelefoner ökar i rasande takt. Jag hör till dem som ser mobiltelefonen som ett mycket positivt instrument, särskilt om det utvecklas modeller som kan användas inom den kollektiva trafiken. Tyvärr fungerar en del av de modeller som saluförs inte särskilt bra om man vill använda dem när man åker buss eller tunnelbana eller när man är ute till fots på egen hand. Det är t.ex. väldigt få mobiltelefoner som fungerar i tunnelbanan i Jag tycker att detta är en väldig brist. Jag har själv skaffat mobiltelefon just för att kunna ha den med mig när jag är ute i olika ärenden. Jag kan konstatera att den då ofta är obrukbar, dels därför att batteriet tar slut efter sex timmar, dels därför att den inte fungerar i tunnlar. Det är enligt min uppfattning en stor brist att de modeller som har utvecklats egentligen bara fungerar bra i bilar. Detta skulle ju vara ett utmärkt hjälpmedel även i andra sammanhang. Jag anser emellertid att mobiltelefonen, på det sätt som den används i bilar, är en trafikfara. Det är för mig en gåta att så många bilförare anser att man kan köra bil samtidigt som man håller en lur i handen. Det vore därför av synnerligen stor vikt att man snabbt fick fram föreskrifter som sade att de mobiltelefoner som man är tvingad att hålla i handen skall användas endast när bilen står stilla. Det går ju utmärkt att använda dem också på det sättet. Det är emellertid mycket svårt att ställa om de mobiltelefoner vi har i dag till den modell som går att använda när man kör bil, den s.k. hands freemodellen. Det är fråga om en mycket hög kostnad -- jag har inga uppgifter om någon exakt summa, men det rör sig om minst 5 000--6 000 kr. Enligt tillverkarna är det egentligen bäst att göra sig av med den telefon man har och få en mycket liten summa för den för att, till en mycket hög kostnad, i stället skaffa sig en helt ny s.k. hands free-modell. Jag tycker att detta är ett exempel på att tillverkarna av mobiltelefoner inte är särskilt intresserade av att få fram billiga och enklaste tänkbara hjälpmedel för dem som vill ha mobiltelefon samtidigt som man ser till att trafiksäkerheten inte åsidosätts. Det är enligt min uppfattning ett steg framåt att utskottet i betänkandet skriver att man skall följa utvecklingen nogsamt och se vad som händer. Men detta räcker inte för vänsterpartiets del. Det finns enligt vår uppfattning ett starkt behov av föreskrifter för hur mobiltelefonerna skall användas, men det behövs också en informationskampanj om de risker som de som använder mobiltelefoner på det sätt jag nyss talade om utsätter sig själva och sina medtrafikanter för. En annan fråga som gäller säkerheten och som inte nämns i betänkandet är risken att förstöra synen i samband med användning av mobiltelefon. Åtminstone en person har hävdat att det finns en klar risk att förstöra synen vid användandet av mobiltelefon. Frågan berörs över huvud taget inte i betänkandet, men den borde ha tagits upp. Det tredje område som vi anser vara av stor vikt är olika åtgärder med syfte att skydda oskyddade trafikanter. Vi har i detta sammanhang flera förslag som jag tror skulle förbättra trafiksäkerheten för barn, gående och cyklister. Vi har lagt fram förslag som rör gåendes säkerhet vid övergångsställen och om att barn i skolbuss skall ha sittplats. Vidare gäller det det som föregående talare var inne på, nämligen att trafiken borde stanna efter en skolbuss och vänta till dess att den har kört vidare. Vi har också förslag om att man borde separera gångbanor från cykelbanor för att förhindra olyckor. Herr talman! Jag och övriga ledamöter från vänsterpartiet står bakom och hänvisar till våra reservationer i det här betänkandet och även till tidigare mer genomgripande debatter på det trafikpolitiska området som har förts här i kammaren. Jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna nr 2 och 11 från vänsterpartiet, i något fall tillsammans med andra partier.

Herr talman! Vi har under senare år tvingats åse en ökning av antalet trafikolyckor i Sverige. Antalet skadade och dödade har ökat. Orsaken är främst en ökning av biltrafiken. De senaste årens bensinprishöjningar har däremot i någon liten mån lett till en minskning av biltrafiken, vilket naturligtvis avspeglar sig i färre olyckor. Det borde vara uppenbart, även för de mest inbitna bilfanatikerna, att en minskning av biltrafiken är bra om man vill förbättra trafiksäkerheten. En minskning av biltrafiken ger också en rad andra positiva effekter. Det ökar framkomligheten för dem som behöver komma fram på vägarna och minskar därmed de förluster som i dag görs på grund av trängseln på vägarna. Det minskar utsläppen av miljöfarliga ämnen, och därmed minskas belastningen på vår natur -- skogar, sjöar, vattendrag, hav och inte minst marken i sig. Det minskar också de hälsoproblem som orsakas av luftföroreningar från bilarna. Det minskar energianvändningen, vilket leder till ett minskat behov av import av oljeprodukter. Därmed får vi en bättre hushållning med dessa ändliga råvaror och naturligtvis också en bättre bytesbalans. Det minskar slitaget på våra vägar, vilket dels öppnar möjligheten till ett bättre vägunderhåll, dels innebär rent ekonomiska besparingar för oss alla. Miljöpartiet menar att biltrafiken kan minskas utan att vi försämrar transportmöjligheterna i stort. Det är möjligt dels genom att effektivisera användningen av bilen -- t.ex. genom ökad samåkning, bättre beställningstrafik, bättre hyrbilssystem osv. --, dels genom att utnyttja kollektivtrafiken och cykla mycket mer, dels genom att överföra långväga godstransporter till järnväg där så är möjligt. Miljöpartiet har naturligtvis lagt fram en rad förslag i riksdagen med denna inriktning. De behandlas i huvudsak inte i detta betänkande, utan på andra håll. Ett annat bra sätt att öka trafiksäkerheten är att minska missbruk av alkohol i samband med bilkörning. Miljöpartiet har tidigare medverkat till att få till stånd en sänkning av gränsen för trafikonykterhet. Visserligen ville miljöpartiet gå längre än dit vi kom den här gången -- miljöpartiet ville ha en gräns vid 0,1 promille. Nu blev det en promillegräns på 0,2 som majoriteten. Men det blev ändå en förbättring, och det har naturligtvis också inneburit en förbättring för trafiksäkerheten. En tredje huvudgrupp av relativt enkla åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten är att sänka hastigheterna på vägarna. Det kan ske på olika sätt. Dels genom att man helt enkelt skyltar ner till lägre hastigheter på vägarna och då också ger lokala och regionala myndigheter rätt att sätta ner hastigheten för att utnyttja den kunskap som finns där, dels genom att begränsa motorfordonens prestanda vad gäller effekt i förhållande till motorvikt. Herr talman! Jag avser nu att närmare kommentera de ställningstaganden där miljöpartiet avviker från utskottets majoritet i det nu aktuella betänkandet. Det gäller först frågan om hastighetsgränser. Jag har redan hunnit nämna att det är bra att sänka hastighetsgränserna av hänsyn till trafiksäkerheten. Vi får också en del andra positiva effekter. Det blir mindre utsläpp av miljöfarliga ämnen med minskade hastigheter för vanliga bilar utan katalysator. Det har också i ett antal studier visats att sänkta hastigheter är det mest kostnadseffektiva sättet att minska kväveoxidutsläppen i Sverige. Det är betydligt billigare än att minska utsläpp från industrier, energianläggningar och annat, och det skall vi naturligtvis utnyttja. Om man sänker hastigheten gör man naturligtvis också samhällsekonomiska förluster genom att det tar längre tid att resa, men de är i detta fall betydligt mindre än de vinster som man gör för miljön. Miljöpartiets förslag till hastighetssänkningar innebär att vi generellt vill sänka den maximala hastigheten på våra vägar till 90 km/tim. Dessutom vill vi att man oftare skall sänka gränsen till 70 km/tim av trafiksäkerhetsskäl och i vissa fall också där det finns särskilt föroreningskänsliga områden. Miljöpartiet vill också ge trafiksäkerhetsverket större befogenheter att föreskriva lägre hastigheter genom att skriva in den rätten i vägtrafikkungörelsen så att det finns ett direkt lagstöd för detta. Skulle det visa sig att trafiksäkerhetsverket inte utnyttjar denna möjlighet optimalt på ett sätt som miljön skulle må bra av, bör det enligt vår mening övervägas om inte naturvårdsverket i stället borde ges den rätten. Naturvårdsverket är ju den myndighet som normalt handhar miljöfrågor. Vi anser också att kommuner och länsstyrelser bör få rätt att sänka hastigheter, eftersom de är väghållare. När det gäller cykling vill miljöpartiet förbättra och underlätta för cykling på en rad olika sätt. Det kanske viktigaste är att bygga separata cykelbanor i och kring tätorter. Men det kan också vara fråga om att se över de trafikregler som finns. Anders Castberger från folkpartiet tog här upp ett sådant förslag, nämligen att kunna ge cyklisterna rätt att cykla mot enkelriktat inne i städerna. Det förutsätter naturligtvis att man har en tydlig markering med skyltar och helst också att man har en upphöjning eller någon annan anordning som skiljer cyklarna från biltrafiken. Annars kan det, som Anders Castberger mycket riktigt påpekade, bli trafikfarligt. Man kan också förbättra trafiksäkerheten genom att se över bestämmelserna om tyngre fordon. Det har visat sig att tyngre fordon ofta är inblandade i särskilt allvarliga trafikolyckor, och de är över huvud taget överrepresenterade i olycksstatistiken. Miljöpartiet har ansett, och anser naturligtvis fortfarande, att man bör se över bestämmelserna om vikt och längd för tunga fordon. Vi anser att man borde kunna följa EG-standarden 40 ton och 18 meter och inte som nu snart tillåta upp till 60 ton och 24 meter. Det skulle naturligtvis gynna järnvägen, stärka dess konkurrensförmåga och leda till att vi får en överföring av transporter från väg till järnväg, vilket naturligtvis förbättrar trafiksäkerheten. Miljöpartiet stöder de krav som Hugo Andersson från centern tog upp angående skolskjutsar. Vi har också en del krav när det gäller motorfordonens egenskaper. Vi har lämnat ett förslag om att begränsa motorstyrka i förhållande till totalvikt. Utvecklingen när det gäller personbilar har mycket snabbt gått mot en ökad effekt i förhållande till bilens vikt. Detta har motiverats med att man får bättre accelerationsförmåga, dvs. att det går att accelerera snabbare. Men det leder också till att bilarna går att köra mycket fortare. Detta är en av de bidragande orsakerna till att hastighetsgränserna på våra vägar överskrids så ofta. Detta är naturligtvis ett stort trafiksäkerhetsproblem på många håll. Om effekten skulle begränsas i förhållande till vikten skulle man naturligtvis kapa toppen. Miljöpartiet har föreslagit att man skall införa en begränsning på 80 hk ton. För att förstärka denna effekt behövs dessutom fordonsskatten fördubblas för de äldre fordon som överskrider dessa gränser. Detta förslag behandlas i skatteutskottet. Man har invänt mot detta förslag att det skulle innebära att personbilar får en sämre dragförmåga med avseende på husvagnar, lastsläp och sådant. Om man ser till lättare lastfordon, små bussar och liknande, har de en ganska låg effekt i förhållande till vikt. Jag har själv tittat på en ny modell, Toyota Previa, som sägs accelerera från 0 till 100 km/tim på 11 sekunder. Den sägs ha plats för sex sju personer, vilket är bra för min familj, eftersom vi nu är så många. När jag räknade ut vad den bilen har för motorstyrka i förhållande till vikt kom jag fram till bara 73 hk/ton. Detta visar att man kan tillverka bilar med en bra dragförmåga -- den här bilen drar vikter på upp till 1 600 kg, men den väger visserligen en hel del -- utan att för den skull behöva övereffekter. Det handlar naturligtvis om motorkonstruktionen och att motorn har en bra dragförmåga samt växellådans utväxling. En sådan utveckling bör vi stimulera på något sätt, och vi anser att denna begränsning kan vara ett sätt. Miljöpartiet anser också att motorfordon skall avgasdeklareras, precis som bränsleförbrukningen måste deklareras. Det är en viktig konsumentupplysning. Jag är litet förvånad över att jag inte har fått något större stöd för detta krav i trafikutskottet. Det borde väl ändå vara ganska enkelt att kräva detta. Man kan då ge den miljömedvetne konsumenten en möjlighet att välja sådant som är bra för miljön, och det skulle styra hela samhället mot en bättre miljö. När det gäller andra områden brukar de andra partierna kunna ställa upp, men just här har det varit svårt att få förståelse. Det vore intressant om jag här kunde få en förklaring till detta från socialdemokraternas företrädare. Miljöpartiet har också ställt sig bakom vissa krav om att utöka kontrollen av fordonsbuller. Det gäller framför allt detta med däck och vägbana. Vi vill stimulera ett framtagande av fler elbilar och gynna dem. Det är också viktigt. Ett annat förslag som tas upp i detta betänkande gäller körkortsprövningen. Miljöpartiet anser att den bör vara återkommande. Eftersom en utredning just nu arbetar med dessa frågor, har vi avstått ifrån att reservera oss. Utskottet behandlar helt enkelt inte dessa frågor i betänkandet, utan skjuter på det hela. När det gäller bilprovning i glesbygd anser miljöpartiet att man borde kunna få en bättre samverkan mellan verkstäder i glesbygd och AB Svensk Bilprovning. Det skulle kunna ske en viss efterkontroll på verkstäder, kanske genom att en kontrollant från Svensk Bilprovning åker ut till glesbygden. På detta sätt kan människor som bor i glesbygd slippa att åka långa sträckor och ta ledigt hela dagar bara för en enkel efterkontroll och liknande. Herr talman! Miljöpartiet står naturligtvis bakom alla de reservationer till detta betänkande där vi finns med. För att i någon mån underlätta behandlingen i kammaren yrkar jag nu bifall endast till de reservationer som jag senare avser att begära votering på. Jag yrkar bifall till reservationerna 5,

Herr talman! Låt mig börja med, till skillnad från många av de andra talare som har varit uppe här i dag, att konstatera att det är glädjande att trafikdöden minskar i vårt land. Nu när siffrorna är klara för årets tio första månader, visar dessa att 553 personer har omkommit, jämfört med 633 personer förra året. Minskningen gäller i första hand bilpassagerare, cyklister och gående. Även om man naturligtvis inte skall dra förhastade slutsatser på grund av statistik som sträcker sig över relativt kort tid, är det positivt att kunna notera detta resultat. Trots denna positiva trend gäller det naturligtvis att arbeta vidare för att pressa ner olyckstalen ytterligare, och det betänkande som vi behandlar innehåller många förslag om hur detta kan gå till. Till betänkandet har fogats ett trettiotal reservationer som jag inte till alla delar kommer att kommentera eftersom många är ''gamla kändisar'' som riksdagen har avslagit vid ett flertal tillfällen. Avslagsmotiveringarna är desamma som tidigare. Som vanligt innehåller ett flertal av motionsförslagen krav på justeringar av nuvarande hastighetsgränser -- antingen handlar de om att höja hastighetsgränserna eller om att sänka dem. Ibland är huvudmotivet trafiksäkerheten, ibland miljön. Dessa yrkanden avstyrks därför att trafiksäkerhetsverket har lämnat ett förslag till regeringen och detta är under beredning. I avvaktan på resultatet bör vi inte nu ta några initiativ i just denna fråga. När det sedan gäller vem som skall ha befogenhet att föreskriva hastighetsbegränsningar, finns det många bud: trafiksäkerhetsverket, länsstyrelserna, landstingen eller kommunerna. Här förutsätter utskottet att såväl trafiksäkerhet som miljöintressen beaktas vid fördelning av befogenheten att föreskriva hastighetsgränser. Ett annat motionskrav handlar om möjligheten att svänga till höger i korsning med rött ljus. Enligt motionärerna används tekniken högersväng mot rött ljus i USA. I Sverige har vi använt oss av annan teknik, alltså den med särskild körfil vid högersvängar. Majoriteten anser att undantag att stanna vid rött ljus kan leda till att respekten för ljussignalerna minskar. Några motionskrav gäller skolskjutsar, ett gäller förbud att köra om stillastående skolskjuts. Tyvärr kan ett sådant förbud skapa en falsk säkerhet hos skolbarnen, en säkerhet som inte finns när de åker med andra fordon. Framför allt skapas dock direkt farliga situationer i trafiken för skolbarnen i de blandformer mellan renodlad kollektivtrafik och skolskjutstrafik som förekommer, främst på landsbygden. Hur skall t.ex. en sexåring kunna avgöra när den vanliga landsbygdsbussen fungerar som skolskjuts och trafiken står still med stopplikt, och när samma buss kör vanlig trafik och den omgivande trafiken inte har stopplikt? Detta förslag från miljöpartiet, centern och vänsterpartiet är ett dåligt underbyggt förslag som riskerar att skapa olyckor i trafiken i stället för att minska dem. Vidare har trafikutskottet behandlat motionskrav om utvändigt fordonsbuller och befogenhet att meddela föreskrifter om buller från fordon. I det sammanhanget hänvisar vi till det förslag som jordbruksutskottet lagt om en samlad aktionsplan mot buller som skyndsamt skall föreläggas riksdagen. Vi vill inte heller flytta över meddelandet av föreskrifter om trafikbuller från trafiksäkerhetsverket till naturvårdsverket. Ett annat område som behandlas av trafikutskottet är de årliga kontrollbesiktningarna av personbilar. Riksrevisionsverket har föreslagit i en rapport att de s.k. högriskfordonen skall prioriteras vid kontrollerna, samt att den periodiska kontrollen av andra fordon skall minskas och att tillämpningen av kontrollprogrammen skall ses över. Bilprovning i en skrivelse till regeringen föreslagit en rad förändringar, t.ex. att den nuvarande skyldigheten för kontrollbesiktningen skulle flyttas från två till tre år gamla fordon. I avvaktan på regeringens ställningstagande till RRVs och ASBs förslag bör inte motionsförslagen föranleda någon åtgärd. När det gäller Svensk Bilprovnings verksamhet har moderaterna och folkpartiet i flera år motionerat om slopandet av bilprovningsmonopol. Förslaget har avstyrts av utskottsmajoriteten varje år, och så sker även denna gång. AB Svensk Bilprovning har bildats bl.a. för att fylla kraven på sakkunskap och objektivitet och för att servicen i verksamheten skall tillgodoses bäst genom att staten får ett ordentligt inflytande i verksamheten. Enligt ett annat förslag som aktualiseras av miljöpartiet vill man begränsa motorstyrkan för motorfordon med en totalvikt av högst 3,5 ton. Det innebär konkret att motorstyrkan för vanliga bilar på sikt iinte skulle överstiga 80 hk per ton vikt. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är detta förslag inte bra, dessutom är dagens bensinpriser så höga att det självfallet påverkar valet av motorstyrka på bilarna. I detta betänkande har också utskottet behandlat motionskrav om föreskrifter för användning av mobiltelefoner i fordon. Motionärerna vill förbjuda enhandskörning när bilförarna talar i telefon. Nu finns det tekniska lösningar så att man kan tala i mobiltelefonen utan att hålla i den, via den s.k. handsfree-utrustningen, som är ganska enkel att montera och som numera förekommer på alla moderna modeller av denna typ av utrustning. Men behöver alltså inte släppa ratten med bägge händerna när man talar i en sådan mobiltelefon. Tyvärr tycks det finnas en grupp fordonsförare som ändå föredrar att vingla fram i trafiken med en hand på ratten och den andra på telefonluren. Dessa förare kommer man säkert inte åt med ytterligare förbud eller information. De kommer förmodligen att använda den andra handen till något annat om inte mobiltelefonluren finns -- att pillra med radion eller stereobandspelaren t.ex. Detta är ett område som är väldigt svårt att komma åt med hjälp av ytterligare förbud som inte går att kontrollera. Slutligen har utskottet behandlat en motion som handlar om värdet av att stödja ungdom som engageras i någon motorhobby t.ex. motorsport, renovering av bilar och motorcyklar m.m. Här är utskottet överens om den betydelse som en motorhobby kan ha för de unga. De finns ju också stöd från samhället t.ex. genom statens ungdomsråd till Sveriges motorcyklisters centralorganisation m.fl. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 5 på alla punkter.

Herr talman! Sten-Ove Sundström säger först och främst att trafiksäkerhetsverket nu har lämnat in ett förslag till regeringen om förändrade hastighetsgränser på vårt vägnät. Jag hoppas att man har tagit hänsyn till samordningen med EG. Jag tycker att man i den här trafiksäkerhetsdebatten alltför ofta betonar hastighetens betydelse. Det är inte hastigheten som är avgörande, utan det är hastigheten i kombination med trafikmiljön, t.ex. dåliga vägar, dåligt väder eller plötsliga förändringar i trafiken. För hög hastighet på dåliga vägar är ett utslag av dåligt omdöme och brist på erfarenhet och beror inte i första hand på själva hastigheten. Det kan faktiskt vara litet missvisande om man betonar hastigheten så mycket som man gör i debatten. Det är riktigt generellt sett att sänkta hastigheter leder till färre olyckor. Det resonemanget skulle i så fall leda till att inga olyckor alls inträffade om man stod stilla, och om man kryper fram inträffar väldigt få olyckor. Självfallet är det så. Det beslut som fattades sommaren 1989 om att sänka hastigheten har redovisats statistiskt. Konsekvenserna av beslutet har studerats under en alldeles för kort tidsperiod för att dessa skall tjäna som bevis statistiskt sett. Tidsperioden var tre månader, och man har gjort en redovisning jämfört med en antagen utveckling. Jag tycker inte att det är tillfredsställande. Jag tycker också att miljöskäl inte är ett bra skäl för en sådan minskning av hastigheten. Man tvingade trafiksäkerhetsverket att anta lägre hastighet av miljöskäl. I januari i år har Svensk Bilprovning och naturvårdsverket visat att utsläppen från katalytiskt avgasrenade bilar är lägre vid 110 km/tim än vid 90. Vi har faktiskt nu Om man skall fatta sådana beslut måste trafiksäkerhetsverket ha egen miljöexpertis. Det är annars orimligt att ta ansvaret för ett ställningstagande. Om man inte ser till andra faktorer kan det ge regeringen skäl till att inte ge vägverket tillräckliga anslag för förbättring av vägnätet, vilket inte minst orsakar trafikolyckor. Det är en oerhörd fara.

Herr talman! Nog är det fantastiskt att Sten-Ove Sundström så snabbt avfärdar alla de förslag som har lagts fram här. Det är gamla kändisar, säger Sten-Ove Sundström, de har avslagits tidigare och därför kan de avslås även nu. T.o.m. när det gäller frågor som myndigheter har lagt fram förslag om till regeringen gömmer sig socialdemokraterna bakom de formella reglerna. Varför kan man inte ge ett klart besked om var socialdemokraterna står? Kommer socialdemokraterna t.ex. att behandla de förslag om hastigheter som har avgivits i enlighet med, som t.ex. moderaterna här nämner, en inriktning mot EG? Kommer man att ta andra hänsyn? Vilka hänsyn tar socialdemokraterna? Vi får inte ett enda besked. Varför är det ett sådant hemlighetsmakeri? Sten-Ove Sundström bara sågar av det ena förslaget efter det andra i den här motionsslakten. De är naturligtvis bara till för att regeringen skall kunna köra vidare utan att behöva redovisa någon inriktning. Vi är naturligtvis glada för att siffrorna över antalet döda tillfälligtvis går ner. Det är dock ingen effekt av regeringens eller riksdagens planlagda åtgärder, utan det råkar bara inträffa vid en speciell tidpunkt. Vi får t.ex. inte ett enda svar på den fråga som jag tog upp om högt placerade bromsljus eller underkörningsskydd. Det har inte gjorts någon kommentar kring dessa frågor. Ställer socialdemokraterna inte längre upp på detta? Frågan om buller avfärdas också. Det är möjligt att socialdemokraterna blir lomhörda av det lilla buller som vi i oppositionen försöker åstadkomma här. Faktum är dock att de flesta människor blir bra mycket mera lomhörda av det buller som motorcyklister, bilar och fordon över huvud taget åstadkommer ute i trafiken. Man får inte heller något besked från socialdemokraterna om varför man inte kan flytta bestämmelserna om buller från TSV till naturvårdsverket. Inte ett skäl redovisas. Svara på dessa frågor så att vi sakligt kan diskutera och bedöma socialdemokraternas argument för och emot! Låt inte denna diskussion bli precis så som ni önskar, nämligen en s.k. motionsslakt där både goda och dåliga förslag buntas ihop och avslås rakt över! Socialdemokraterna är skyldiga att ge besked om hur de tänker sig den framtida inriktningen i dessa frågor.

Herr talman! Jag noterar först att Sten-Ove Sundström verifierar mitt påstående att den minskade biltrafiken till följd av högre bensinpriser faktiskt har medfört en minskning av antalet trafikolyckor. Man behöver inte diskutera om det har den effekten. Det är snarast fråga om att hitta lämpliga nivåer och lämpliga avvägningar. Jag instämmer i det som Anders Castberger sade om buller. Buller är ett mycket undervärderat och försummat miljöproblem i Sverige. I många länder i omvärlden har man bättre normer och krav än vad vi har. Det gäller inte bara trafiken. Faktum är att biltrafiken i Sverige i sig orsakar att tre miljoner svenskar får problem på grund av bullret. Det är fråga om sömnstörningar, psykiska rubbningar, koncentrationssvårigheter m.m. Det här problemet har man inte gjort särskilt mycket åt under de senaste tio åren. Det var länge sedan en budgetutredning pekade ut vad som borde göras. Inget har i stort sett gjorts. Jag tycker därför att det är motiverat att se över vilken myndighet som faktiskt skall handlägga dessa frågor. Naturvårdsverket är trots allt den myndighet som sysslar med miljöfrågor och har den bästa kompetensen på detta område. Det är rimligt att verket mer och mer tar över frågor om buller. Sådana propåer kommer från många håll, även från myndighetshåll. Sten-Ove Sundström sade att motorstyrkan trafiksäkerhetsmässigt inte är så bra. Han motiverade inte detta. Om man sänker motorstyrkan i förhållande till bilens vikt, får man ett lugnare tempo på vägarna och färre omkörningar. Man får färre överträdelser av högre hastighetsgränser. Man får lägre bensinförbrukning och mindre utsläpp. Det är väl bra. Nackdelen, som jag kan finna, är att det kan ta längre tid att köra om ifall man har lägre effekt på bilen. I mitt inledningsanförande gav jag ett konkret exempel. Det exemplet visar att man kan få god accelerationsförmåga även med relativt låg effekt. Sten-Ove Sundström bör motivera sitt uttalande så att vi vet vad vi diskuterar. Jag ställde också följande fråga som jag inte fick svar på: Varför ställer inte socialdemokraterna upp på kravet på en avgasdeklaration? I annonser måste man deklarera bensinförbrukningen för personbilar. Varför kan man inte också ta med uppgifter om avgaser så att man underlättar för varje människa att välja det fordon som är bättre för miljön?
Herr talman! Jag vänder mig till Sten-Ove Sundström och vill instämma med Anders Castberger så till vida att vi tycker att Sten-Ove Sundström mycket snabbt går förbi de grundläggande förslag som framställs i reservationerna. Det förekommer mycket kortfattade argumentationer eller ingen argumentation alls när förslagen avslås. Ett exempel är mobiltelefonerna. I utskottets utlåtande sägs att man skall fortsätta att bevaka frågan samt att den är väsentlig, vilket Sten-Ove Sundström inte framförde här. Det sätt som Sten-Ove Sundström uttalade sig på i det avseendet finner jag vara litet oroväckande, nämligen att om man inför föreskriften att man inte får använda mobiltelefoner utan handsfreeutrustning, skulle folk övergå till att använda den ena handen till något annat. Att säga att man genast skulle övergå till något annat tycker jag uttrycker ett förakt för människor som kör bil. Jag tror att många håller telefonluren i förvissningen att det inte finns föreskrifter och således inte finns några hinder. Har man inte upptäckt det själv, tycker jag att det är en uppgift att ur trafiksäkerhetssynpunkt påpeka risken. Sten-Ove Sundström förbigår problemet med att säga att ett byte från en biltelefon utan mikrofon, handsfree, skulle vara mycket enkelt. Det är säkert en mycket enkel åtgärd. Det bytet kostar emellertid mycket i dagens läge. Även för modeller som bara är ett till två år gamla rör det sig om 5 000--6 000 kr. i kostnad för att skaffa en mikrofon. Det är inte en föraktlig summa, och det gör att många människor avstår från den möjligheten. Jag tycker att man skall studera detta närmare, och även om man avslår vår reservation bör man aktivt gå vidare med frågan. Jag är mycket överraskad över att vi är ensamma om den reservationen. Till Anders Castberger vill jag påpeka vad det gäller ...
Herr talman! Anders Castberger ställde tidigare en fråga om felparkeringsavgifter. Jag anser att det finns ett klart samband mellan kommunens möjligheter att ta ut höga felparkeringsavgifter och dess möjligheter att förbättra trafiksäkerheten.
Herr talman! Låt mig till Görel Bohlin säga följande. Självfallet har hastigheten en stor betydelse när det gäller olycksstatistiken. Det är tyvärr på det sättet. Jag vet att man från moderat håll inte gillar den här typen av argumentation när det gäller hastighetens koppling till olycksstatistiken. Men det är tyvärr ett faktum att lägre hastigheter ger färre olyckor. Anders Castberger håller som vanligt ett högt röstläge i debatten. Jag upptäckte egentligen inte något nytt i hans argumentation. Den går igen år efter år. Låt mig nu bara säga att när vi debatterar ett sådant här betänkande med 30 reservationer är det naturligtvis inte möjligt för mig att ta upp alla detaljer som förekommer i diskussionen. Det skulle ta alldeles för lång tid. Dessutom utgår jag ifrån att Anders Castberger liksom alla andra ledamöter i utskottet kommer ihåg de här detaljerna. Och jag skall väl inte behöva citera direkt ur betänkandet för en ledamot av utskottet. Buller är ett viktigt problem. Anders Castberger förbigick naturligtvis det faktum att jordbruksutskottet har avstyrkt folkpartimotionen i den här frågan. Jag kan därför förstå att Anders Castberger känner sig litet missnöjd när det gäller den här frågan. Men självklart skall vi följa upp även det här problemet. Sedan kan vi naturligtvis diskutera om det är naturvårdsverket, vilket Roy Ottosson och miljöpartiet anser, som är mest lämpligt att ta över den här bedömningen. Det kan ju finnas ett bra samarbete mellan TSV och naturvårdsverket och att det av den anledningen kan vara angeläget att låta det vara som i dag. När det gäller motorstyrka tycker jag att Roy Ottosson själv svarade på sin fråga. Motorstyrkan är inte oväsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den är mycket viktig vid omkörning av andra bilar. Har man en alltför motorsvag bil kan man få stora problem vid omkörningar. Man skall inte göra det så lätt för sig i fråga om detta, Roy Ottosson, att man tror att man bara kan ställa in en nivå på hästkrafterna och anpassa den till olika vikter på bilarna. Eva Zetterberg tyckte att jag för snabbt gick igenom reservationerna och att jag borde ha varit mer detaljrik. Jag utgick även när det gäller biltelefonerna ifrån att Eva Zetterberg hade läst utskottsbetänkandet och att jag inte heller i detta fall behövde föredra alla detaljer. Det är tyvärr på det sättet att det finns en grupp bilförare i trafiken som har svårt att hålla händerna på ratten. Oavsett om de håller i en telefon eller fingrar på stereon eller något annat så har de en förmåga att syssla med mycket annat under bilkörningen. Låt mig bara säga att om man har råd att kosta på sig en mobiltelefon, som tyvärr är ganska dyr, tror vi att man även har möjlighet att välja den teknik som gör att man kan hålla händerna på ratten och därmed uppträda som vanliga bilförare. Men det framgick inte vad Eva Zetterberg egentligen ville göra i stället. Vill Eva Zetterberg förbjuda biltelefoner?

Herr talman! Jag har inte förnekat att lägre hastigheter leder till mindre risker. Det är alldeles självklart. Men jag tycker att man försummar att ta med i bilden andra faktorer som påverkar olycksriskerna och som naturligtvis samverkar med hastigheterna. Det gäller t.ex. hur stor andel av förarna som är unga, eftersom de unga förarna utgör en riskgrupp, och hur stor andel av förarna som är äldre, vilka också utgör en riskgrupp. Och det gäller inte minst vägnätets beskaffenhet. Det är oerhört avgörande för hur stora olyckstal vi får. Detta mäter man på vägverket. Därför kan det inte förnekas av Sten-Ove Sundström. När man bara talar om hastigheternas betydelse finns det en stor risk för att man struntar i andra faktorer och att man köper sig fri från ansvaret för ett välskött vägnät. Jag vill gå över till frågan om Svensk Bilprovning och verkstäderna, som jag tyckte att Sten-Ove Sundström avfärdade litet väl lätt. Om man har ett så pass glest provningsnät som vi nu har, leder det till onödigt resande och därmed till miljöförstöring och till onödiga kostnader. Det finns i andra länder licensierade verkstäder som provar bilarna. Det finns ingen anledning till att vi i Sverige inte också skulle pröva detta.
Herr talman! Nu försöker Sten-Ove Sundström blanda bort korten när det gäller frågan om buller. Faktum var ändå att sedan folkpartiet lagt fram ett förslag om en aktionsplan mot buller bröt jordbruksutskottet loss den frågan och särbehandlade den i ett särskilt betänkande där jordbruksutskottet enhälligt uppdrog åt regeringen, mot den socialdemokratiska regeringens önskan, att beställa en samlad aktionsplan just mot buller. Vill Sten-Ove Sundström nu påstå att fordonsbuller inte skall tas upp i en sådan samlad aktionsplan? Skall inte den frågan behandlas i en samlad auktionsplan mot buller i samhället? Det var en mycket konstig och underlig inställning från socialdemokraterna som ytterligare understryker behovet av att vi har tummen på knappen när det gäller att rösta i dessa frågor. Nu avfärdar Sten-Ove Sundström även frågan om argumentationen genom att säga till mig att eftersom jag inte har kommit med något nytt argument så behöver Sten-Ove Sundström inte komma med några argument alls för sina avslagsyrkanden. Men, snälla nån, det är inte någon formell verksverksamhet som pågår här i kammaren, utan det är en politisk debatt där självklart argumenten för och emot olika förslag skall vägas och framför allt redovisas. Detta gäller självklart också socialdemokraterna. Låt mig ta det exempel som också moderaterna nämnde, nämligen frågan om Svensk Bilprovning. Sten-Ove Sundström avfärdade denna fråga genom att säga att servicen tillgodoses bäst genom ett statligt monopol. Egentligen är det precis tvärtom. Sten Ove Sundström, fråga människorna i t.ex. Torsby och Årjäng om de anser att Svensk Bilprovning håller den goda service när det gäller tidsbokning och annat som man faktiskt borde kunna kräva. Jag tror att det finns en och annan t.o.m. här i kammaren från dessa ställen som möjligen har litet avvikande åsikt i den frågan.
Herr talman! Beträffande buller vill jag säga följande till Sten-Ove Sundström. För över tio sedan lade en utredning fram ett antal förslag som inte har fullföljts. Därför måste man naturligtvis se över detta problem. ta det på allvar och inte vifta bort det så enkelt. Det är klart att man kan klara det genom samarbete mellan trafiksäkerhetsverket och naturvårdsverket om det samarbetet fungerar bra. Men nu har vi väntat så länge att man måste ifrågasätta det. Det finns ändå en samordningsvinst att göra genom att man för över alla stora miljöfrågor till det verk som sysslar med miljöfrågor, nämligen naturvårdsverket. Det måste även Sten-Ove Sundström kunna inse. När det gäller motorstyrkan, effekten i förhållande till bilvikten, visar det sig att jag gissade rätt, nämligen att det var accelerationen hos bilarna som Sten-Ove Sundström ville slå vakt om. Jag gav ett exempel i mitt inledningsanförande där man med god marginal klarar de gränser som vi har föreslagit och att man ändå kan accelererafrån 0-- 100 km/tim på 11 sekunder. Då måste jag fråga Sten-Ove Sundström: Är det för dålig acceleration för en trafiksäker omkörning? Jag noterar också att andra delar av socialdemokratin här i kammaren har andra uppfattningar även i fråga om detta. Det har ju väckts förslag om en miljöavgift på högeffektbilar i miljöavgiftsutredningen. Det var socialdemokraterna där som drev fram det. Det kommer bara att få karaktären av en lyxskatt och kommer i själva verket inte alls att vara styrande. Då är vårt förslag mycket mer konstruktivt om man verkligen vill komma åt såväl miljöproblemen som trafiksäkerhetsproblemen när det gäller just dessa fordon. Varför ställer sig socialdemokraterna inte bakom en avgasdeklaration?
Herr talman! Jag tycker att Sten-Ove Sundström gör rätt i att utgå från att andra ledamöter läser utskottets handlingar till dagens ärende. Det tror jag är en riktig utgångspunkt, som gäller samtliga ledamöter. När det gäller Sten-Ove Sundströms fråga om vår inställning till mobiltelefoner så är vår utgångspunkt att riksdagen bör fatta beslut om föreskrifter om hur sådana skall användas och gå ut med information om riskerna med att använda en mobiltelefon som inte ger föraren möjlighet att använda båda händerna för körningen. Jag tycker att jag förklarade det rätt tydligt tidigare. Vår utgångspunkt är att man inte skall behöva införa förbud. Jag nämnde inledningsvis att jag och flera andra ser mobiltelefonen som en bra teknisk apparatur, ett hjälpmedel. Däremot är jag övertygad om att för att människor skall inse hur den bör användas är det en fördel om vi har föreskrifter. Sten-Ove Sundström var själv inne på skolskjutsar. Han sade att om man ställer krav på att all trafik skall stanna efter skolskjutsar invaggar man barn och människor i falsk trygghet. Precis på samma sätt tror jag att det är när det gäller mobiltelefon och en rad andra åtgärder. Vi invaggar människor i en falsk föreställning om vi inte anseratt det kan innebära risker eller faror att man använder mobiltelefon som inte har högtalare och mikrofon inbyggda, så att man måste hålla den med ena handen. Jag tror också det är en fara med att tala om att kostnaden för att byta till en mobiltelefon som har inbyggd mikrofon är så låg. Så länge det inte ställs krav från samhällets sida finns inte motivation att byta för många som inte själva inser faran. De utgör samtidigt en fara för sig själva och för sina medtrafikanter. Därför kvarstår vårt krav på att man från riksdagens sida skall uttala sig för föreskrifter om användandet av mobiltelefon. Jag vidhåller vårt yrkande i reservationen. Jag har som sagt svårt att förstå varför varken socialdemokraterna eller något annat parti ställt sig bakom vår reservation.
Herr talman! Låt mig först till Görel Bohlin säga att det naturligtvis är riktigt att även många andra faktorer spelar in när det gäller olyckor i trafiken, som unga förare, äldre förare och inte minst vägnätets beskaffenhet. Det är otvetydigt så. Det betyder inte heller att vi får glömma bort att hastigheten ändå är en av de viktigaste faktorerna. Det kan vi vara överens om. Svensk Bilprovnings provning av bilar. Här har det mycket att göra med objektivitet och saklighet. Svensk Bilprovning har under senare år avsevärt byggt ut sin service. Man har kvällsöppet, och man prövar alla möjliga förbättringar för att skapa en bättre service för kunderna över hela landet. Den service som kan ha varit dålig på en del ställen har förbättrats avsevärt. Självfallet finns det alltid i vårt avlånga land några punkter där vi kan göra mycket mer, men det finns nu en klar inriktning från företagets sida att bygga ut servicen och förbättra den. Det tycker jag är viktigt att notera i det här sammanhanget. Sedan några ord till Anders Castberger, som underströk att det är politisk debatt. Det var ganska onödigt att göra det i den här kammaren, för vi sysslar här bara med politik. Jag förstår att Anders Castberger är litet irriterad när det gäller argumentation om vägtrafikbuller, eftersom hans och folkpartiets motion avstyrktes i jordbruksutskottets behandling. Men vi är eniga om grundtesen, att vi behöver samlade insatser för att få bort bullret. Det finns med i det beslut som riksdagen fattade med anledning av jordbruksutskottets betänkande nyss. Det finns ingen anledning för oss att tvista om något som vi nyligen har fattat beslut om och där majoriteten var överens. Sedan vill jag till Roy Ottosson säga att motorstyrkan naturligtvis har en avgörande betydelse för accelerationen. De kan också vara av ganska stor betydelse när det gäller nya tekniker på en del fordon med fyrhjulsdrift o.d. Man skall alltså inte nonchalera vikten av motorstyrka på en del fordon som vi kommer att få framöver. Ibland kan det gå bra ändå, och man kan alltså åstadkomma en hyfsad acceleration även i relativt motorsvaga bilar. Principen är att ju mer hästkrafter, desto större motorstyrka. Framför allt får vi inte glömma bort att bensinpriserna nu är så höga att fordonsköpare inte gärna drar på sig för mycket hästkrafter, för det är helt enkelt för dyrt att driva sådana fordon. Till slut till Eva Zetterberg. Det blir litet löje över den här diskussionen. Jag tror inte att vi behöver informera fordonsförare om att man skall ha två händer på ratten. Det är grundläggande saker som man får lära sig vid all körkortsutbildning. Det är ganska naturligt att man skall hålla uppsikt över vägen och att man också skall se till att man har händerna på det ställe där de behövs för att kunna framföra bilen. Att man sedan kanske behöver ytterligare information om att t.ex. stanna bilen för att hålla i telefonen om man inte har inbyggd mikrofon är en annan sak. Sådan information tycker jag man kan ge i själva körkortsutbildningen. Det pågår undervisning på området. Men vi skall inte driva den här typen av information till fordonsförare till löje. Då kanske vi får en lagstiftning som minst sagt är krånglig.

Herr talman! Jag vill ta upp motion 418, där jag och mina medmotionärer har avgivit två yrkanden. I det första yrkandet kräver vi att vägtrafikkungörelsen ändras så, att möjlighet ges för länsstyrelsen att fatta beslut om nedsättning av hastighetsgränserna för längre sträckor och för hela områden samt att i det sammanhanget naturligtvis miljöhänsyn skall kunna anges som motiv. I det andra yrkandet anför vi att vägtrafikkungörelsen bör ändras så att det klart framgår att trafiksäkerhetsverket skall väga in miljöhänsyn när det sätter hastighetsgränserna. Utskottet avvisar dessa båda yrkanden. När det gäller det första yrkandet om möjligheten till nedsättning av hastighetsgränserna för länsstyrelsen på längre sträckor och i hela områden anger utskottet egentligen inget motiv. Situationen i dag är otillfredsställande. Det är enligt min uppfattning väldigt snäva marginaler för länsstyrelsen. I mitt län exempelvis skulle länsstyrelsen på riksväg 40 på en mycket olycksdrabbad delsträcka vilja sänka hastigheten. Men det fick den faktiskt inte göra enligt trafiksäkerhetsverket. Det finns flera län som gjort sådana försök. Det finns efterfrågan i många län på ett snabbare agerande, bl.a. på sträckor där det händer mycket olyckor men också av miljöhänsyn, och på att kunna göra mera lokala anpassningar av hastighetsgränserna. De är inte tillfredsställda i dag, eftersom länsstyrelserna efterfrågar detta. Jag inser att det finns ett avvägningsproblem. Man kan inte driva friheten för länsstyrelsen att agera hur långt som helst. Ändå menar jag att man bör kunna gå vidare. Jag skall tillåta mig att citera ur min motion: ''Länsstyrelsen bör få besluta om nedsättning av hastigheten för längre sträckor och för hela områden. För större områden upp till hela län bör även fortsättningsvis trafiksäkerhetsverket vara beslutsinstans för att en likvärdig och sammanhängande sättning av hastighetsgränserna skall möjliggöras.'' Jag tycker att motionsförslaget utgör en rimlig avvägning med de två intressena. Jag tycker alltså att man bör vidta åtgärder i princip i enlighet med reservation 6. Men i min motion pekar jag inte bara på miljöhänsyn som skäl, vilket man gör i reservation 6, och det är en brist i den reservationen. Man borde också där påpeka att den här åtgärden är angelägen av exempelvis trafiksäkerhetsskäl. Reservationen lär inte vinna majoritet i kammaren. Därför hoppas jag verkligen att regeringen tar upp denna fråga när man bereder trafiksäkerhetsverkets förslag. Det andra yrkandet om att skriva in i vägtrafikkungörelsen krav på att trafiksäkerhetsverket också väger in miljöhänsyn har fått en mycket oklar behandling i utskottet. I dag krävs enligt vägtrafikkungörelsen att man vid sättande av lokala hastighetsgränser, som länsstyrelsen gör, skall väga in miljöhänsyn. Men det krävs faktiskt inte av trafiksäkerhetsverket när man sätter hastighetsgränser. Utskottet refererar till ett uttalande i den trafikpolitiska propositionen 1988 som stöd för trafiksäkerhetsverket i denna fråga. Jag tycker att det är otillräckligt, och det är litet konstigt att vi skall vara oklara just på denna punkt när vi har en så stark oponion för sänkta hastigheter också av miljöskäl. Det är fel signal att inte vidta åtgärder. Det framgår av betänkandet att trafiksäkerhetsverkets förslag när det gäller hastighetsgränssättandet har kommit. Jag tolkar det så att man föreslår en sänkning av bashastigheterna till 80 och 100 km. i timmen och att högre hastigheter tillhör undantagen. Det kommer alltså, om detta omsätts i verkligheten, bli sänkta hastigheter på vägnätet. Det tycker jag är intressant. Men jag saknar i utskottets redovisning miljöskäl som ett av kriterierna för sänkta hastighetsgränser. Därför tycker jag att det blir än mer angeläget att på förekommen anledning så att säga tydliget redovisa i vägtrafikkungörelsen att man skall väga in miljöhänsyn, precis som föreslås i reservation 5. Det är likadant i detta fall. Reservationen kommer väl inte att få stöd av någon majoritet. När man ser över förslagen från trafikverkets kriterieutredning, tycker jag därför att det är mycket viktigt att regeringen tar upp denna fråga till behandling.
Herr talman! Låt mig bara säga till Berndt Ekholm att gränsdragningen naturligtvis är svår när det gäller att bestämma vem som skall ha befogenheten att föreskriva hastighetsbegränsningar. Som jag sade i mitt anförande har det på det här området framlagts många bud i motioner. Utskottet förutsätter alltså att såväl trafiksäkerhet som miljöintressen beaktas vid fördelningen av befogenheter när det gäller att föreskriva hastighetsgränserna. Det är oerhört viktigt. Låt mig sedan framhålla att beträffande trafiksäkerhetsverkets tidigare förslag om hastighetsgränser, bestämmelser som också har trätt i kraft, har miljöbedömningen funnits med. Det är alltså inte någonting nytt.

Herr talman! I ett utomordentligt tunt -- jag vill nog påstå alltför tunt -- betänkande från jordbruksutskottet behandlas ett trettiotal motioner om jaktliga frågor. Än fler är yrkandena. Nu är jag väl medveten om att utskottet har en princip som har benämnts förenklat förfarande, vilket gör att jag har haft anledning att fundera över hur det ser ut när vi uppnår den graden av förenklat förfarande att vi får hela buntar med denna typ av dokument i handen; om inte vän av ordning då måste fråga sig hur vårt kammararbete ser ut. Herr talman! Det kanske för litet väl långt att driva den diskussionen just nu. Men då man har kommit till den graden av förenkling att man t.o.m. tillämpar ett förenklat förfarande beträffande motioner som inte tidigare har behandlats, finns det anledning att uttrycka rent av kritik mot utskottets sätt att hantera motioner. Härav följer att jag kommer att yttra mig i högre grad om behandlingen i utskottet än om den sakfråga som det gäller. Det betyder inte att jag inte anser att ett högre nyttjande av småviltjakten på statens marker i fjällregionen borde ha givits en genomlysning på det sätt som de moderata reservanterna anför. De har pekat på förhållandet att motionen innehåller substans för en saklig behandling. Jag vill också nämna att det för övrigt finns två motioner, varav en från socialdemokraten Leif Marklund, som behandlar ungefär likartade problem. Sedan jag har sagt detta att förenklad behandling må så vara om än med betydande tveksamhet, vill jag rikta mig till utskottets socialdemokratiska majoritet. Jag ser att vice ordföranden i utskottet, herr Fransson, inte finner detta ämne så intressant att han vill närvara. Men jag riktar mig likväl till utskottets socialdemokrater, som har funnit skäl att utan att motionerna i detta fall har varit behandlade tidigare genomdriva ett sådant förfarande. Detta är inte enlighet med det beredningstvång som faktiskt finns i riksdagen. Förfarandet är klandervärt. För den skull är detta ett oefterrättligt förhållande som vi i annat sammanhang rimligen måste återkomma till. Så här får det inte vara. Nu vet jag att det finns ett bakomliggande förhållande, som gör att man hade haft för avsikt att ha en real behandling i samband med rennäringslagen. Nu ville det sig inte bättre i denna fråga heller för regeringen än att det blev en majoritet mot rennäringslagen, vilket dock på intet vis hindrade att de motioner som man avsåg att behandla i detta sammahang mycket väl hade kunnat sakbehandlas.

Mannamål och godtycke, Leif Marklund, är omdömet om den hantering som ni har bestått min motion med. Enda anledningen till att jag nu avstår från yrkande är att jag inte tycker att det finns någon rimlig anledning att utskottets övriga ledamöter och utskottets kansli skall behöva schavottera med att ta upp denna motion igen. Ni socialdemokrater har satt en stämpel på er, där ni faktiskt har fått till protokollet att ni inte ser sakfrågan, objektiviteten, som det bestämmande utan helt enkelt går omkring och klackar med sakfrågor så som ni tycker är gott för stunden. Det är inte en respektabel hantering. Jag beklagar verkligen den nye vice ordföranden i utskottet som har börjat sitt arbete på detta synnerligen olyckliga sätt.

Fru talman! Jag hade förväntat mig ungefär denna diskussion från Arne Andersson i Ljung i samband med detta ärende. Men jag hade nog trott att vi skulle kunna mötas i debatten, då vi skulle diskutera rennäringslagen, där denna fråga i allra högsta grad hör hemma, eftersom den rör rennäringen som sådan. Jag hoppas, Arne Andersson, att vi kan komma igen och föra debatten den dag vi skall behandla rennäringslagen i kammaren. Då är jag beredd att gå på djupet i denna fråga.
Fru talman! Det är en from önskan från Leif Marklund att jag med öppen och glad blick skall vara med och föra debatt om en motion en vecka efter det att den har avslagits i kammaren. Vet Leif Marklund över huvud taget vad han pratar om? Så här brukar vi sannerligen inte hantera frågor. Upp till bevis. Det är mannamål och godtycke som Leif

Fru talman! Årets upplaga av arbetsmarknadsutskottets betänkanden om den arbetsrättsliga lagstiftningen, nu samlade till en debatt, visar att också det socialdemokratiska partiet långt om länge har nåtts av insikten att tiden har gått ifrån mycket av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Men det krävdes en partikongress och en LO-utredning för att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet skulle erkänna detta. Under många år har vi moderater och de andra borgerliga partierna begärt en parlamentarisk översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Varje år har denna begäran avslagits. Samma sak i år. Nu är emellertid motivet ett annat. Även den socialistiska majoriteten erkänner nu behovet av en översyn. Utskottsmajoriteten talar till och med om det entydiga behovet av en övergripande översyn. Efter många års kallsinnighet har översynsbehovet plötsligt blivit entydigt. Också utskottsmajoriteten har upptäckt att arbetslivet förändrats och att framtidens arbetsmarknad måste tillgodose andra krav än 1960 och 1970-talets och att detta i sin tur kräver ändringar i regelsystemet. Men varför då inte här i kammaren fatta beslut om en parlamentarisk utredning? Varför hänvisa till regeringen? Är socialdemokraterna helt ointresserade av att få en bred förankring av en arbetsrättslig reform? En del av svaret får vi kanske om vi studerar rapporterna från den socialdemokratiska partikongressen för ett par månader sedan. Det var nämligen där beslutet om en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen egentligen togs. Vad är det då socialdemokraterna tänker sig? Rapporterna från partikongressen är talande.

Inriktningen framgår också av de förslag som regeringen redan presenterat. Ett sådant skall vi besluta om i dag, nämligen rätt för regionala förtroendemän till tillträde till arbetsplatserna. Vi moderater säger liksom centern och folkpartiet nej till detta. Det har inte påvisats att det finns något behov av sådan lagstiftning. I första hand anser jag att sådana här frågor bör avgöras av de anställda på berörda arbetsplatser i samråd med arbetsledningen, inte av fackliga centralorganisationer eller av oss i denna kammare. Regeringen motiverar sitt förslag med att det under en följd av år har väckts motioner i riksdagen om lagfäst tillträdesrätt. Skulle det förhållandet att det har väckts motioner i riksdagen under en lång följd av år vara till fyllest för lagstiftning, så borde vi moderater inom den närmaste tiden kunna se fram mot en lång rad propositioner som tillgodoser våra mångåriga yrkanden, ett väldigt dåligt argument för lagstiftning från den socialdemokratiska regeringen. Ett annat exempel på regeringens syn på den arbetsrättsliga lagstiftningen är den olycksaliga lagrådsremissen med anledning av det s.k. Britanniamålet. Här föreslår regeringen i sin iver att tillgodose fackliga krav regler, som står i direkt strid med internationellt vedertagen rätt och praxis. Regeringens agerande är motsägelsefullt. Samtidigt som arbetsmarknadsdepartementet har utvecklats till en beställningscentral för krav från Regeringen har tillsatt Rehnbergkommissionen, som, om den lyckas, i realiteten kommer att lansera en statlig lönepolitik, dvs. berövar parterna deras primära uppgift att träffa avtal om löner och anställningsvillkor och ta ansvar för de avtal som de träffar. Regeringen har också tillsatt den Nicklassonska utredningen om spelreglerna på arbetsmarknaden. Den har den viktiga och nödvändiga uppgiften att försöka få fram ett regelsystem för att bl.a. begränsa antalet vilda konflikter. Enligt uppgifter funderar den på bl.a. tvångsmedling, vilket också skulle innebära statlig lönepolitik. Däremot är det positivt att också socialdemokraterna nu kan diskutera ett kraftigt ökat skadestånd vid vilda konflikter. I samband med det famösa förslaget om lönestopp och strejkförbud föreslogs 5 000 kr i stället för nuvarande 200 kr. Det är verkligen inte lätt, fru talman, att få något begrepp om vart regeringen egentligen syftar med sina motsägelsefulla förslag och idéer. Å ena sidan tillmötesgående av krav som stärker de fackliga organisationernas korporativa maktposition och deras makt och inflytande över enskilda anställda och företag. Å andra sidan långtgående ingrepp i deras primära roll som ansvarsfulla förhandlingspartners. Hade de krav på en parlamentarisk översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen som de borgerliga partierna har begärt i denna kammare under ett antal år vunnit gehör långt tidigare, hade regeringen kunnat undvika den förvirring som nu i så hög grad präglar situationen på arbetsmarknaden. Vi hade haft bättre och klarare spelregler. I motiven för en översyn erkänner socialdemokraterna nu indirekt riktighet i mycket av såväl den kritik som vi moderater fört fram under årens lopp som de behov av förändringar som vi framhållit. -- Kontakterna mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatserna har formaliserats. De centrala fackliga organen har stärkts på de lokalas bekostnad. Därför måste de enskilda arbetstagarnas inflytande på den egna arbetsplatsen stärkas. Den enskildes rätt också gentemot de fackliga organisationerna måste stärkas genom lagstiftad negativ föreningsrätt. -- Lagarna har lett till inlåsningseffekter, ineffektivitet och byråkrati. Regelsystemet är omfattande och svårhanterat. I stället måste arbetsmarknadens funktion underlättas, hinder undanröjs och utrymme ges för nyskapande. Hänsyn måste tas till de mindre företagens arbetsvillkor. Lagarna måste sättas in i ett eget perspektiv. -- Lagarna har lett till oklarhet om gränsdragningen mellan medbestämmandet och den politiska demokratin. Denna konflikt är tydlig inom stat, kommuner och landsting. Sådana oklarheter måste undanröjas. -- Lagarna förutsätter att de anställda är ett homogent kollektiv där individerna är utbytbara mot varandra. Så är mera sällan fallet på dagens arbetsmarknad. Däremot har arbetsmarknaden delats upp på dels de etablerade som har trygghet och alla de rättigheter som lagarna ger och dels dem som står utanför och som på grund av lagarnas inlåsningseffekter har fått allt svårare att få en fast fot på arbetsmarknaden. Dit hör bl.a. alla de kvinnor som har tidsbegränsade anställningar, dvs. Många av dem går i en tröstlös rundgång mellan tillfälliga jobb, deltidsarbetslöshet och fullständig arbetslöshet. Kombinationen av andras rätt till anställningstrygghet och generösa ledigheter och de offentliga vårdmonopolen har gillrat en präktig kvinnofälla. De här problemen löser man inte med tvång och förbud, som arbetsmarknadsministern har hotat med. I stället måste lagarna utformas så att de bättre lämpar sig för dagens och framtidens verklighet. Möjligheterna för avtal direkt mellan enskilda arbetstagare och arbetsgivare måste utökas. Fru talman! Det uppgivna syftet med lagarna har alltid varit gott. De har dels varit avsedda att öka de anställdas inflytande, dels öka tryggheten i anställningen. Dessa syften är vällovliga och allmänt accepterade. De har säkerligen medverkat till att skapa förståelse för arbetstagarnas berättigade krav på medinflytande, personlig utveckling och anställningstrygghet. Framåtsyftande arbetsgivare med god personalpolitik arbetar i dag med att tillgodose dessa krav. Det finns ett stort medvetande om att en sådan personalpolitik är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Men lagarna har också haft andra syften, nämligen att stärka de fackliga organisationernas politiska och ekonomiska inflytande. Den totala brist på förståelse för näringslivets -- främst de mindre företagens -- synpunkter och arbetsvillkor som socialdemokratin visat i så hög grad, väcker misstanken att det kanske var detta som var huvudsyftet. Vi kan nu se hur lagarna medverkat till den stelhet och byråkrati och bristande anpassningsförmåga till en ny tids villkor och förutsättningar, som är roten till Sveriges djupgående strukturella problem och den ökande arbetslöshet vi ser framför oss. I vissa fall har lagarna konsekvenser som strider mot rättsmedvetandet. Dit hör blockadrätten och tillämpningen av de s.k. entreprenadreglerna. Avsikten var aldrig att bestämmelserna skulle hindra seriösa entreprenörer. Ändå sker det i stor omfattning. Företag blockeras eller svartlistas enbart på grund av att de inte har tecknat kollektivavtal. De beläggs med andra ord med näringsförbud. I vissa fall har vetorätten utvidgats till att omfatta upphandling i största allmänhet. Vi har ännu i färskt minne de massiva blockadåtgärder från en rad olika fackliga organisationer som sattes in mot Tore Gustafssons camping och servering på Gotland. Enda skälet var att varken han eller hans anställda ville ha kollektivavtal. De löste sina mellanhavanden på egen hand och var fullt nöjda med den ordningen. Facket visade musklerna. Tore Gustafsson är bara ett exempel. De börjar bli många, de skötsamma och seriösa småföretag och ensamföretagare som under åren har utsatts för regelrätt förföljelse av en eller flera fackliga organisationer eller belagts med näringsförbud enbart på grund av att de har hävdat att det i Sverige inte finns något tvång att teckna kollektivavtal. För dem sitter rätten i spjutstångs ände. Med dessa företagare har socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet inte visat något förbarmande. För dem har dessa företagare snarare påvisat behovet av att behålla den fackliga vetorätten mot entreprenader liksom den obegränsade blockadrätten. När det gäller vetoreglerna brukar Sten Östlund hänvisa till sina erfarenheter från varven och de gråfirmor som uppträdde där. Det är för att förhindra sådan organiserad brottslighet som vetoreglerna skulle behövas. Nu är det ju bara det att när det gäller organiserad brottslighet i verkligt stor skala tycks det inte vara mycket bevänt med den fackliga dådkraften. Det visar den s.k. Mondhärvan som nu håller på att rullas upp i Stockholm. Trots uppenbara misstankar om oegentligheter har bl.a. Mond fått fortsätta sin verksamhet. Företrädare för den och andra firmor står nu under åtal för misstankar om bl.a. skattebrott och olaglig uthyrning av arbetskraft. Svenska Dagbladet, som har avslöjat härvan, antyder att den av allt att döma är endast en i en rad liknande härvor. Det handlar om stora företag och stora pengar. Det här tycker man borde vara typfallet, då facket med kraft skulle ha tillämpat vetoreglerna enligt medbestämmandelagen. Men nej. Bygg-Ettan i Stockholm och dess ordförande, händelsevis också ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har trots misstankar inte vare sig reagerat eller än mindre agerat. Man har godkänt avtal efter avtal. Plötsligt hade det stora mäktiga facket inga muskler alls. Det är anmärkningsvärt att såväl stora välrenommerade byggföretag som byggfacket i de här fallen har varit totalt handlingsförlamade. Jag skall med stort intresse följa den fortsatta polisutredningen. Jag kan inte se utskottets ordförande i kammaren. Men det vore intressant om Lars Ulander ville förklara för oss på vilket sätt vetorättsreglerna i det här fallet inte har varit användbara, av allt att döma. Fru talman! Jag har velat ta fram de här exemplen för att visa på hyckleriet och -- än allvarligare -- den rättslöshet som råder. Fru talman! Den här debatten omfattar fyra viktiga lagar inom arbetsrätten: Medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, förtroendemannalagen och lagen om styrelserepresentation. Ytterligare lagar kommer att beröras i de närmast följande debatterna. Av nödvändighet har mitt inlägg koncentrerats på principiella synpunkter som moderata samlingspartiet har på lagarna och nödvändigheten av en genomgripande översyn i en parlamentariskt sammansatt utredning. Våra konkreta förslag och yrkanden framgår av reservationerna till betänkandena. De har utförligt motiverats i våra motioner och i ett stort antal debatter här i kammaren under årens lopp. Vi har kunnat glädja oss åt att vi successivt har fått ett ökat stöd för många av våra ståndpunkter och att det sedan några år föreligger ett med folkpartiet och centerpartiet gemensamt yrkande om en parlamentarisk översyn. Jag skall inte tynga kammarens arbete med att yrka bifall till samtliga reservationer som bär moderata namn. Vi ställer oss självfallet bakom dem. Jag nöjer mig med att yrka bifall till följande reservationer: i AU3 reservation 1, i AU4

Fru talman! Precis som i fjol vid denna tid skall vi nu debattera fyra betänkanden som rör de arbetsrättsliga villkoren: förtroendemannalagen, lagen om styrelserepresentationen för de privatanställda, lagen om anställningsskydd, ofta förkortad LAS, och lagen om medbestämmande i arbetslivet, mest känd under beteckningen MBL. Det mesta är sig likt. Motionerna, betänkandena, flertalet av talarna liksom utskotts och reservationstexterna känns igen. Till yttermera visso har fru talmannen även detta år tagit på sig uppgiften att leda kammarens överläggning. Det känns för övrigt tryggt. Från folkpartiets sida har vi drivit på och i en del fall varit initiativtagare till lagstiftning på dessa områden. Utifrån både rationella och principiella utgångspunkter är det föga originellt att konstatera att en så omfattande lagstiftning som finns i så dynamiska områden som det svenska arbetslivet både behöver reformeras och justeras. Det hindrar inte att arbetsrätten med efterföljande avtal i stort har fungerat väl. Det var främst under 1970-talet som arbetsrätten kom att få stort utrymme i den svenska lagstiftningen. Lagarna om medbestämmande och styrelserepresentation innebar att arbetstagarna gavs ökat inflytande över sin egen situation i form av medbestämmande och större ansvar. I takt med att samhället i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet blivit mer komplex under senare år har det visat sig alltmer angeläget att se över spelreglerna på arbetsmarknaden. Det gäller situationen på den enskilda arbetsplatsen men också övergripande lagstiftning, för att inte tala om de regelsystem som blir kontaktyta mot omvärlden. Av och till har det gjorts gällande att enbart ett arbetsrättsligt system kan säkra jobben. Jag tror att det är viktigt att slå fast att en aldrig så perfekt arbetsrättslig lagstiftning inte kan bli mer än viktiga komplement när det gäller att säkra sysselsättning och välfärd. Här måste också andra instrument till. Vi måste ha en samhällsekonomi i ordning, där inflation och lönekostnader dämpas och där produktiviteten ökar, en näringspolitik där nyföretagande och utveckling uppmuntras. Mellan sådana fundamentala politikområden måste det råda en inbördes harmoni, också gentemot den arbetsrättsliga lagstiftningen. Tittar vi i backspegeln, kan vi se ett antal faser i utvecklingen från sekelskiftets tilltagande industrialisering, tillväxtåren på 50 och 60-talen, fördelningsdiskussionen under 70-talet med krav om ökat inflytande, krav som följdes av en aktiv reformpolitik på medbestämmandets område. Så långt hade liberaler och socialdemokrater ofta funnit varandra i avsikt att stärka de anställdas villkor och inflytande på arbetsplatsen. Under senare år har vi dock gått skilda vägar. Folkpartiet har länge krävt att vi objektivt bör pröva den lagstiftning som vi slår vakt om men samtidigt vill se över, både för att hävda den harmonisering som jag nyss nämnde men också för att på sikt hävda arbetstagares legitima rättigheter. Såväl regeringen som socialdemokraterna i riksdagen har motsatt sig sådana prövningar. Jag kan bara erinra om den våldsamma kritiken från socialdemokratiskt håll, med starkt understöd från LO, både då lagen om anställningsskydd reformerades 1982 och när debatten har förts om den s.k. 200-kronorsregeln. Hela 1980-talet har gått utan att ''någonting fick röras''. Men så klippte man till i våras. Likt innehållet i en ketchuptub har det kommit forsande. Det började med attacken mot legala stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Generellt strejkförbud skulle införas. Här fick hela riksdagen från höger till vänster mobiliseras för att få hejd på detta våldsamma angrepp mot grundläggande värden i arbetsrätten. Regeringen t.o.m. offrade stolvärmen i taburetterna i ett par veckor i försöket att genomdriva denna högst märkliga och fackföreningsfientliga åtgärd. Vad regeringens avsikt var är svårt att tolka, därför att den har blivit så okonventionell i sitt arbetssätt. Det gäller så viktiga områden för arbetslivet som transfereringar i socialförsäkringssystemet. I samma krispaket kan det dessutom dyka upp inte bara ekonomiskt-politiska åtgärder utan så väsensskilda frågor som skolstart för småbarn till hur långa perioder vi skall tjänstgöra i denna kammare. Därför tror jag, fru talman, att det är viktigt att i denna regeringens yra -- eller skall vi säga oreda? inte tappa bort viktiga grundläggande värden, som vi bör slå vakt om. Dit hör onekligen det bästa -- och jag höll på att säga det mesta -- i den arbetsrättsliga lagstiftningen. När detta är sagt kan vi med större tyngd driva det berättigade kravet på en översyn. Men den reformeringen bör ske lugnt och avspänt, vilket inte hindrar att arbetet bedrivs med kraft och konsekvens. Med liberala utgångspunkter är det särskilt angeläget att arbetsrätten tar hänsyn till individuell frihet och integritet. Anställda bör ha rätt till inflytande, oavsett facklig tillhörighet eller avsaknad av en sådan. Vi har i reservation nr 7 i MBL-betänkandet påpekat att även arbetsmiljökommissionen i sitt betänkande Arbete och hälsa har förutsatt att man vid en kommande översyn av arbetsrätten tar upp frågan om möjligheten till ökat inflytande för de enskilda arbetstagarna. Det är ett viktigt konstaterande, som riksdagen redan nu borde ställa sig bakom. Det som här känns så konstigt är att socialdemokraterna inte heller i år vill gå med på en allmän utredning om arbetsrätten. Det vore särskilt skäl att göra det eftersom den arbetsrättsliga beredningsgruppen i kanslihuset har upphört. Det går alltså inte längre att, såsom man tidigare år gjort, hänvisa till denna. Det intressanta, fru talman, är att det inte bara är den borgerliga oppositionen som efterlyser en sådan här översyn. Den socialdemokratiska partistyrelsen och LOs gemensamma arbetsrättsliga grupp rekommenderade ju höstens socialdemokratiska kongress att göra en bred översyn av arbetsrätten. Tyvärr har den rekommendationen inte gjort tillräckligt starkt intryck på socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet. Till detta kommer, som jag nyss sade, att den politiskt tunga arbetsmiljökommissionen förutsatt att en allmän översyn av det arbetsrättsliga regelsystemet måste komma till stånd. De socialdemokratiska ledamöterna har i utskottsskrivningen pekat på en rad viktiga omständigheter som talar för att man ser över 1970 talets arbetsrättsliga regelverk. Därför blir min fråga till Sten Östlund: Varför är det så omöjligt för Sten Östlund och hans partikamrater att tänka sig att vi i utskottet skriver ihop oss om en översyn av arbetsrätten, när vi alla, nästan i varje fall, är överens om att en sådan är av behovet påkallad? I Sverige är rätten att stå utanför en förening ingen självklarhet. Brister i lagstiftningen gör att det fortfarande är möjligt att vägra en medlem i en facklig organisation utträde. Det är oacceptabelt. Dels möjliggör den bristfälliga lagstiftningen inskränkningar i den enskildes intregritet, dels anser vi att rätten till arbete, liksom den enskildes personliga rättigheter i förhållande till arbetsgivaren, aldrig får göras beroende av huruvida den enskilde arbetstagaren är medlem i en facklig organisation eller ej. Medlemskapet är den enskildes angelägenhet. Av samma skäl anser vi att införande av organisationsklausuler i kollektivavtal kan betraktas som en form av yrkesförbud och även innebär ett otillbörligt ingrepp. Vidare anser vi att så många arbetstagargrupper som möjligt bör få inflytande genom att vara representerade i ett företags styrelse. Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda kan då leda till att många mindre organisationer kommer att stå utanför representationen. Vi anser att det är olyckligt, då sådana organisationer i många fall företräder ett betydande antal arbetstagare inom företaget. Även dessa organisationer borde få möjlighet att påverka genom att få platser i styrelsen. En annan angelägen fråga som vi drivit genom åren är förhållandet mellan arbetsrätten och den politiska demokratin. Det finns ett behov av att klarlägga gränsdragningen mellan människors möjligheter att påverka i sin egenskap av anställd och i sin egenskap av väljare genom den politiska beslutsprocessen. Att exakt klarlägga var denna gräns går överlåts i dag till de avtalsslutande parterna. Gränsdragningsproblem av detta slag kan inte hänskjutas till förhandlingslösningar hos de berörda parterna. Det är angeläget att snabbt se över hur man skall kunna lösa denna fråga. Regeringens passivitet har förmodligen med den socialdemokratiska splittringen att göra -- också i denna fråga, höll jag på att tillägga. Men det är ingen ursäkt för att en otillfredsställande situation får fortsätta. Skadeståndsreglerna i arbetsrätten i den arbetsrättsliga lagstiftningen utgör numera ett omfattande regelverk med ett dussintal lagar. Därtill kommer den reglering som sker genom kollektivavtalen. Det är svårt att överblicka ett så omfattande regelsystem och efterleva det i alla dess detaljer. Det gäller inte minst de mindre och riktigt små företagen, som av naturliga skäl inte har tillgång till egen arbetsrättslig expertis. Skadestånd utkrävs emellertid även för bagateller. Exempel på denna vittgående skadeståndsskyldighet finns i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda. Lagens sanktionsregler rönte vid remissbehandlingen kritik, främst från juridiska instanser, eftersom även små misstag kan leda till ansenliga skadestånd. Den omfattande skadeståndsskyldigheten på arbetsgivarsidan, ofta för småföretagare, skall sättas i relation till den s.k. 200-kronorsregeln som gäller för arbetstagare. Denna över 60 år gamla bestämmelse om en påföljd av 200 kr. gäller fortfarande. Här är en fråga där regeringen och socialdemokraterna äntligen insett att de inte längre kan vara overksamma. Från att inte ens ha kunnat diskutera en måttlig justering, är man numera öppen för häftiga uppräkningar av bötesbeloppen för olovlig stridsåtgärd. Från den s.k. Niklassonska utredningen om spelreglerna på arbetsmarknaden har det läckt ut att man kan tänka sig en uppräkning till ett belopp tio gånger större än det som varit så omhuldat av riksdagens socialdemokrater, för att inte tala om regeringens förslag tidigare i år, då man ville öka bötesbeloppen med 2 500 %! De entreprenadregler vi har i MBL har diskuterats alltsedan lagens tillkomst. Reglerna föreskriver skyldighet för arbetsgivarna att förhandla om entreprenader och ge facket möjligheter att inlägga veto mot åtgärden. Eftersom vetoreglerna i MBL ibland används för att försöka stoppa även seriösa entreprenörers verksamhet, behöver lagen ses över. Bruket av vetot har särskilt hårt drabbat enmansföretag. Dessa bör särskilt ges bättre förutsättningar för sin yrkesverksamhet genom ändringar i MBL, så att påtalade missförhållanden undanröjs. Av och till har socialdemokraterna hävdat att vetorättsreglerna är ett medel att komma åt användningen av grå arbetskraft. Det förutsätter att fackföreningarna med sin branschkännedom skulle kunna sätta stopp för oseriösa entreprenadföretag. Det har skett i en del fall, men det verkar som om man på fackligt håll inte alltid vill, eller orkar, göra något åt saken, att döma av den diskussion som uppkommit om användningen av sådan arbetskraft vid det stora Globenbygget i Stockholm, vilket också omnämndes av den föregående talaren. Denna fråga har nu i efterhand undersökts på central nivå, bl.a. inom Byggnadsarbetareförbundet. Det skall bli intressant att se resultatet härav då alla fakta ligger på bordet. Frågan om uthyrning av arbetskraft har på nytt aktualiserats. Förra året presenterade arbetsmarknadsdepartementet en promemoria om arbetsförmedlingslagen. En översyn har pågått i departementet av den här gamla lagen från år 1935. Regeringen har länge energiskt hävdat att det endast skulle gälla en lagteknisk översyn. På den här punkten har man ändrat sig. Ändå hinner regeringen i det här avseendet inte med i svängarna. AMS framhöll redan förra året att regeringens promemoria inte löste de nuvarande problemen och inte heller passar i den framtida arbetsmarknaden. Bl.a. invände AMS att entreprenörer och konsulter som i dag är tillåtna skulle bli förbjudna i fortsättningen. Departementets förslag var inte anpassat till en annan arbetsrättslig lagstiftning, och det skulle kunna medföra stor och onödig byråkrati vid behandlingen av tillståndsärenden. Jag påstod redan i fjol i debatten att regeringens senfärdighet och beslutskramp i denna för socialdemokraterna så känsliga fråga har gjort att tiden runnit ifrån skrivarna av departementspromemorian. AMS menade att det bör vara parterna på arbetsmarknaden som genom avtal kommer överens om hur företagens personalförsörjning skall ske, antingen genom anställning, inhyrning, konsulter eller entreprenader. I folkpartiet har vi länge drivit den uppfattningen att kravet om legalisering av seriös uthyrningsverksamhet skall godkännas. AMS har för övrigt pekat på att det i MBL redan finns ett system för förhandlingar mellan parter genom lagens entreprenadregler, vilka man kan bygga vidare på. Men tiden står ändå inte stilla. När regeringen och socialdemokraterna här i riksdagen inte kommer till slutsatser, så orkar ämbetsverket göra det. AMS generaldirektör gick den 4 oktoberi ut med ett pressmeddelande, där han i ett penndrag gjorde rent hus med monopolet på arbetsförmedlingens område. Det är inte lagstiftningen som skall skydda svensk arbetsförmedling, hävdar AMS-generalen och säger att det inte längre är självklart att den offentliga förmedlingen behöver skyddas just på det sätt som sker i dag. Lagstiftning kan dock behövas för att förmedlingen skall kunna upprätthålla en bra och effektiv förmedling. Fru talman! Jag ser det som positivt att det statliga ämbetsverket när regeringen har tankevånda och beslutskramp orkar bearbeta sådana här frågor i en dynamisk arbetsmarknad. Jag har i mitt inlägg kretsat kring några principiellt viktiga punkter i det reformarbete på arbetsrättens område som måste komma. I allt väsentligt går de förslag som behandlas i dessa fyra betänkanden ut på att följa upp 1970-talets i något fall alltför hastigt tillkomna lagstiftningsarbete. Det faktum att folkpartiet yrkat på ett antal förändringar på det arbetsrättsliga området ändrar för vår del inte utgångspunkten att lagstiftningen i stort och i allt väsentligt haft och har en mycket stor betydelse för både arbetstagare och arbetsgivare. Jag tror att det är viktigt att vi är med och skapar en miljö som gör att lagarbetet kan främjas såväl inom de små enskilda arbetsplatserna som inom de stora, tunga industrierna och verken. Fackligt arbete är viktigt, men det är också viktigt med ett regelsystem som uppmuntrar och utvecklar svensk arbetsmarknad, så att denna orkar bära upp ett folkhushåll med dess många uppgifter som det är angeläget att hävda. Med den justering i lagstiftningen som föreslås bl.a. från vårt håll kan lagar på arbetsrättens område också i framtiden spela en stor och positiv roll i hela det svenska arbetslivet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 3 om ändringar i förtroendemannalagen har sin grund i en proposition med förslag att fackliga företrädare, s.k. regionala fackliga förtroendemän, skall ha rätt att få tillträde till och vara verksamma på arbetsplatser, där de inte själva är anställda. Motiveringen är bl.a. att motioner med yrkanden om lagreglering av tillträdesrätten för regionala fackliga förtroendemän upprepats eller återkommit till riksdagen vid ett flertal tillfällen. Det är ju ingenting ovanligt att motioner i riksdagen upprepas, men det är långt ifrån alla motioner som föranleder propositioner. Ändå kan det många gånger gälla frågor som är långt mer angelägna än denna. Arbetsmarknadsutskottet har tidigare uttalat, något som det också erinras om i detta betänkande, att förtroendemannalagen sådan den i dag är utformad inte utesluter facklig verksamhet som bedrivs av andra fackliga förtroendemän än anställda på arbetsplatsen. Deras behov av att komma in på arbetsplatsen ifrågasätts inte, även om de saknar lagfäst rätt till tillträde. Frågan har inom stora delar av arbetsmarknaden lösts genom kollektivavtal. Vi i centern har yrkat avslag på propositionen, eftersom vi ifrågasätter om det verkligen finns ett behov av att lagreglera tillträdesrätten. Vi anser inte att regeringen har kunnat påvisa att det skulle finnas några verkliga problem för fackliga förtroendemän, exempelvis ombudsmän, att få tillträde till arbetsplatserna. Propositionen har varit ute på remiss, och ingen remissinstans har hävdat att det skulle förekomma påtagliga problem i sammanhanget. Ett flertal tunga remissinstanser har i stället avstyrkt förslaget till förändringar när det gäller vidgad tillträdesrätt. Man konstaterar att det inte längre föreligger behov av en reglering av tillträdesrätten för de små arbetsplatserna. Ett av skälen härtill är att den centrala medbestämmandelag som tillkom med anledning av 1977 års förtroendemannalag erbjuder möjligheter till avtalsmässiga lösningar av de problem som eventuellt finns vid de små arbetsplatserna. Vi tror också, precis som vi skrivit i den gemensamma reservationen från centerpartiet och moderata samlingspartiet, att det numera finns en medvetenhet om att lagstiftning inte i sig är den bästa metoden att skapa förtroendefulla och effektivitetsbefrämjande relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. I reservation nr 4 har centern begärt en total översyn av arbetsrättslagstiftningen. Vi tror att detta är mer angeläget än att ytterligare lagreglera detaljer. 1970-talets arbetsrättslagstiftning hade främst som syfte att ge arbetstagarna ett ökat inflytande över beslutsprocessen inom näringsliv och offentlig förvaltning. Det är en viktig princip att människor skall kunna vara med och påverka förhållandena även på sin arbetsplats. Det ökade inflytandet ger också ett större ansvar för den egna arbetsplatsen. Lagstiftningen har gett möjligheter att ta till vara arbetstagarnas kunskaper och speciella erfarenheter. Men lagstiftningen har också kritiserats både för att vara stelbent och för att den i vissa avseenden har lett till byråkratisering och centralstyrning. Ett genomgående drag är att den övervärderar arbetsgivarnas och de fackliga företrädarnas juridiska kompetens. Fortfarande har den viktiga frågan om gränsdragningen mellan medbestämmandet och den politiska demokratin, som vi ser det, inte kunnat få en tillfredsställande lösning. Vi anser därför att det är dags att se över den arbetsrättsliga lagstiftningen. Reglerna bör så långt möjligt bli klart och entydigt utformade, samtidigt som det skapas större flexibilitet i tillämpningen, så att det bättre än nu tas hänsyn också till de mindre företagens förhållanden och de enskilda arbetstagarnas rättigheter. Arbetsmarknadslagarna har varit i kraft i över ett årtionde. Vi anser alltså att det är dags att utvärdera vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra för att sedan göra förbättringar. Det är krav som det inte borde vara omöjligt för socialdemokraterna att ställa upp på. Fru talman! Vi återkommer i betänkandet nr 5 med kraven på översyn av anställningsskyddet och i betänkandet nr 6 med kraven på medbestämmande i arbetslivet. Jag vill ta upp ytterligare en fråga som behandlas i betänkandet nr 6, som även den gäller ett tidigare framfört krav. Det kravet återfinns i reservation nr 17, som är gemensam för moderaterna, folkpartiet och centern. Det gäller förbud mot blockad av enmansföretag. Både Sonja Rembo och Elver Jonsson har tidigare i debatten berört den frågan. Blockad av enmansföretag och företag där endast familjemedlemmar arbetar är en omotiverad -- ja, orimlig facklig stridsåtgärd. Här är det nödvändigt att det blir en lagändring. En sådan borde kunna genomföras snabbt och utan någon utredning. Utskottsmajoritetens, dvs. socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets, motivering för att behålla blockadrätten är ''att det har varit en gänges princip att statsmakterna inte bör ingripa med lagstiftning i arbetsmarknadsparternas rätt att använda ekonomiska stridsåtgärder.'' Denna motivering måste betraktas som ovidkommande så länge ett företag inte har någon anställd. Det är fel att ha en lagstiftning som totalt kan slå ut enskilda företagare. Det är väl ändå inte något som vi vill skall inträffa. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till de reservationer i dessa betänkanden som centern står bakom.

Fru talman! Vi i vänsterpartiet tror att frågorna om makt och inflytande kommer att bli 90-talets stora frågor för arbetarrörelsen. När det gäller makten på och inflytandet över arbetsplatserna, beslut angående investeringar och arbetsmiljö, inriktning av produktionen, arbetsorganisation och arbetsledning osv. har reellt sett ingen avgörande förändring skett sedan arbetarrörelsens barndom. ''Det tredje steget'' som LO propagerade för på 40-talet och som avsåg den ekonomiska demokratin har fortfarande inte tagits. Beslut som rör människors sysselsättning, orters överlevnadsmöjligheter och sådant som påverkar vår livsmiljö fattas fortfarande i slutna direktörsoch styrelserum. Arbetarrörelsen krävde en demokratisk arbetsledning, men det tänkande som blev gällande på arbetsplatserna var något helt annat. Så här skrev Frederich W Taylor i boken Rationell arbetsledning: ''Rationell arbetsledning utföres av arbetsledningen i enlighet med vetenskapliga lagar.'' Taylors ''vetenskapliga'' budskap är: Arbetarens skall jobba i sitt anletes svett, så sköter arbetsledningen tänkandet. Det var länge sedan den socialdemokratiska regeringen och LOs ledning diskuterade vikten av ekonomisk demokrati och att facket och medlemmarna skulle få bli delaktiga i de viktiga besluten om produktionsinriktning och investeringar och i makten i företagen. SAFs högerkampanjer har pressat tillbaka fackföreningsrörelsen och dessutom påverkat arbetslivsutvecklingen och opinionen ute i samhället. Kapitalets avgörande makt i företagens ledning och i samhället är orubbad. Dess ställning har snarare konsoliderats. SAFs tänkande har slagit igenom i samhällsdebatten, landstingskommunal och statlig verksamhet och lyser även igenom i socialdemokraternas agerande och nu senast i SAPs 90-talsprogram. Fru talman! För kvinnornas del har inträdandet i lönearbetet inte enbart varit positivt. Å ena sidan har det inneburit en frigörelse från ekonomiskt beroende och förutsättningar för en personlig utveckling i arbetslivet. Å andra sidan har lönearbetet inneburit dubbla bördar och utsugning av kvinnan. Hon har fått bli den nödvändiga arbetskraftsreserven, samtidigt som hon har huvudansvaret för hem och barn. Det är kvinnornas förvärvsarbete som har räddat standarden i de svenska hushållen under 80-talet. Sverige har i dag internationellt sett den högsta andelen förvärvsarbetande kvinnor. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är dock avsevärt sämre än männens. De arbetar ofta inom branscher med lägre löner såsom vård, omsorg och handel. Och de arbetar ofta i fysiskt tunga och psykiskt slitsamma arbeten. På senare år har det kommit signaler om att löneskillnaderna mellan män och kvinnor även ökat inom samma yrken. Fru talman! Så här skrev socialdemokraterna och de borgerliga partierna gemensamt i riksdagens inrikesutskotts betänkande när MBL föreslogs: ''Reformen ger nya utgångspunkter för ett samarbete på arbetsplatserna, som bör vara till gagn för såväl arbetstagarna som näringslivet och samhället. Det är sålunda viktigt att parterna på arbetsmarknaden fyller de ramar för inflytande som nu dras upp med ett innehåll som är förenligt med effektivitet och smidighet i beslutsfattandet hos företag och myndigheter.'' Vi föreslog när MBL-propositionen kom att riksdagen skulle fatta ett beslut som innebar avskaffandet av 1928 års klasslagar. Ett beslut med en social målsättning att vid en förvandling av arbetslivet skulle arbetstillfredsställelse, bra arbetsmiljö och självbestämmande överordnas kraven på ökad effektivitet och samverkan. Den grundläggande skillnaden mellan vårt och regeringens förslag då var att vi ansåg att facket skulle ha strejkrätt och andra demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. Detta är fortfarande vår ståndpunkt. Vår målsättning syftade till att ge fackföreningarna verkliga rättigheter och maktbefogenheter. Dessa skulle användas i självständig facklig kamp mot den avgörande makt som kapitalisterna har i företagen och i samhället i kraft av äganderätten till produktionsmedlen. Vi förordar generellt mer tydliga partsförhållanden än dagens företagsanpassande samarbetsformer. Ett tydligt partsförhållande fördunklar inte den verkliga maktstrukturen på samma sätt som dagens samverkansformer. Vänsterpartiet förordar dessutom bl.a. att arbetsmarknadslagarna tillförs nya demokratiska rättigheter för fackföreningarna och deras medlemmar. Förhandlings och informationsrätten måste utvidgas i alla frågor. Strejkrätten för lokalaoch centrala fackföreningar måste lagstadgas. Vetorätten för fackföreningarna måste utökas. Verklig demokrati på arbetsplatserna kan aldrig uppnås genom samverkan mellan kapital och arbete. De senaste decennierna har, på arbetsrättens område, inneburit oerhört mycket av besvikelse och svikna förhoppningar. De stora förväntningar som ställdes på de nya arbetsmarknadslagarna har inte infriats. Dessutom kan det ifrågasättas om det inte hade varit riktigare att föra samman arbetsrättslagarna i en lag. I dag brister det ofta i samordningen mellan å ena sidan skyddsombudens arbetsmiljöbevakning och å andra sidan fackstyrelsens och kontaktombudens övriga fackliga arbete.

Det är i arbetslivet som kunskap och utbildning värderas och bedöms. Där avgörs vilken kunskap och utbildning som behövs, skall användas och bedömas som viktig. Arbetets villkor är av avgörande betydelse för människors hälsa, psykiska och fysiska välbefinnande. Arbetets innehåll formar människors möjligheter till kreativa insatser, deltagande i organisationsliv, kultur etc. De ekonomiska ersättningarna för lönearbete avgör boende, konsumtionsval, fritid och rekreation etc. Det är i arbetslivet som de beslut fattas som innebär miljöförstöring och resursslöseri. Den maktställning eller det inflytande som en människa har i arbetslivet gäller även i huvudsak utanför arbetslivet. Nu måste de lokala fackliga organisationernas och de anställdas inflytande över besluten på arbetsplatserna ställas i förgrunden inför 90-talet. Detta är några punkter som vi tycker är viktiga. Det går inte att, som utskottsmajoriteten och i synnerhet socialdemokraterna gör, säga att parterna skall komma överens. Jag tycker att det är att undervärdera de fackliga krav som finns utanför detta hus. Sverige har varit unikt med en stark facklig rörelse, men händer det ingenting på detta område när det gäller inflytande och medbestämmande finns det stor risk att det är en överspelad tid. Samhällsförändringen som sker i stort, skall och måste också avspeglas inom arbetslivet. Det måste vara dags att nu se över de lagar som skall skydda de anställda om man menar allvar med att de anställda skall få en tryggare anställning. Ser man på verkligheten kan man i dag t.ex. vara evighetsvikarie. Det är helt oacceptabelt. Jag kan inte med bästa vilja i världen förstå att socialdemokraterna kan acceptera detta. Eller är det ett led i den fackligt politiska samverkan som finns? Facket för fram sina krav, och socialdemokraterna bryr sig inte om vad facket säger. Hur skall man kunna stärka de anställdas arbetsvillkor, om det inte ligger någonting i det som socialdemokraterna säger, att man skall stärka de anställdas anställningsskydd och arbetsvillkor och om man hela tiden avvisar de anställdas och fackets krav på det arbetsrättsliga området? Fru talman!

Detta skrev Svenska arbetsgivareföreningen 1980. Tio år senare kan man nästan säga att allting har förverkligats. Det skulle kunna kompletteras med att man infört högre strejkböter, som redan då var ett SAF-krav. Det är flera som har kommenterat den Niklassonska utredningen, eller det som har sluppit ut av den. Jag vill fråga Sten Östlund om han ställer sig bakom det som har sipprat ut från utredningen. Man talar där om tvångsmedel vid utdragna konflikter på arbetsmarknaden och böter för fackliga ledare som bara halvhjärtat tar avstånd från vilda strejker. Nytt är även inrättandet av en partssammansatt nämnd för hela arbetsmarknaden. Man talar om att den skall vara sammansatt av tre personer från arbetsgivarsidan och tre från löntagarsidan samt att regeringen skall tillsätta en opartisk deltagare. Frågan är hur nämnden skall kunna samarbeta. En riksmedlare skall också utses, med befogenheter att uppskjuta stridsåtgärder och ta initiativ till något slags tvångsförlikning. Detta är egentligen förslag som regeringen förde fram redan i början av året och som riksdagen då avvisade. Förslagen i dag ser ut att vara rena kopior av de förslag som kom då. De enda som tycks kunna bli riktigt nöjda med utredningen är SAF, eftersom det är fråga om rena blåkopian av deras förslag. Den enda ändringen är att utredningen inte som SAF föreslår någon höjning av strejkböterna från 2 000 till 5 000 kr. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 5 och 8 till arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3, reservationerna 4, 6 och 11 till betänkandet AU5